Fru talman! Låt oss börja med att konstatera att de flesta invandrare faktiskt har rösträtt i riksdagsval. De har blivit svenska medborgare och åtnjuter då — oberoende av tidigare nationalitet — alla de rättigheter som tillkommer svenska medborgare, självfallet också rösträtt. Det är viktigt att hålla detta i minnet. Den aktuella debatten handlar om de Sverige har mycket generösa bestämmelser vad avser förvärv av svenskt Torsdagen den medborgarskap. Som redan påpekats avkortades år 1976 kvalifikationstiden 9 december 1982 från tre till två år för medborgare från de nordiska länderna och från SJU MIL: snittets fem år för övriga utländska medborgare. Få länder torde ha lika generösa Vissa författningsbestämmelser. Ett land måste kunna ställa krav på sina invånare. Med rättigheter följer skyldigheter. För den som vill påverka svensk rikspolitik är det ett rimligt krav att den personen också söker svenskt medborgarskap. Om rösträtten är skild från medborgarskapet kan man fråga sig vad det senare kommer att få för innehåll. I praktiken inget alls! Vi skall inte glömma bort att vi i Sverige t.ex. har ett samband mellan valbarhet till riksdagen och medborgarskap. Hur skall vi lösa den frågan? Skall människor som har rätt att rösta i svenska riksdagsval också få valbarhet till den svenska riksdagen även om de inte är svenska medborgare? Eller skall vi på nytt börja skilja rösträtten från valbarheten? Med en ordning med rösträtt utan medborgarskap kommer vi att få en rad andra praktiska problem. Skall dessa människor få rösta både i Sverige och i sitt hemland i riksdagsval? Detta kan inte vara rimligt. Kontrollproblem uppkommer, om man försöker tillämpa en ordning där det handlar om att få rösträtt bara i det ena landet. Bör vi inte ha en likformighet mellan Sverige och andra länder vad gäller rätten att rösta? Här om på något område borde väl frågan behandlas i lämpliga internationella fora, innan beslut ensidigt fattas från svensk sida. Riksdagen har vid flera tidigare tillfällen behandlat motioner med krav på rösträtt för icke svenska medborgare i riksdagsval. Dessa krav har avslagits. Något nytt har icke framkommit som motiverar ett ändrat ståndpunktstagande. Om majoriteten verkligen vill ha en saklig debatt i frågan och medverka till praktiska åtgärder för att utvidga rösträtten för den aktuella invandrargruppen, borde man ha tagit upp och deltagit i en diskussion med de borgerliga partierna om eventuella ytterligare förändringar av förvärv av svenskt medborgarskap. Så har inte skett, och något intresse i den riktningen har vi inte märkt av. Mot den bakgrunden finns det anledning att ifrågasätta vad som ligger bakom den socialdemokratiska ståndpunkten. I stället för att söka en gemensam lösning i en viktig grundlagsfråga — för en sådan handlar det om — försöker man nu driva igenom sin vilja ensidigt — mot den praxis, fru talman, som har utbildat sig här under senare år, att när det gäller grundlagsfrågor skall vi uppnå största möjliga enighet, innan vi skrider till beslut. Den principen vill man nu tydligen ändra på.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
Fru talman! De frågor som Anders Björck ställde tillhör det som jag i mitt inlägg kallade frågeställningar av principiell och praktisk art, som det tillkommer en parlamentarisk utredning att belysa, utreda och lösa. Däri ingår naturligtvis spörsmålen om dubbel rösträtt, dubbel valbarhet och en synkronisering av rösträttsreglerna länder emellan. I övrigt kan det finnas fullt berättigade skäl för invandrare att inte ge upp sitt tidigare medborgarskap för att bli svensk medborgare, även om man har varit bosatt i Sverige under lång tid och även om man har en mycket stark samhörighetskänsla och lojalitet med vårt land. Som jag framhöll i mitt första inlägg anser vi socialdemokrater att rösträtten bör knytas till vistelseland. Det finns däremot inte några vägande skäl för att politiskt inflytande här i landet skall utövas av personer som saknar anknytning till vårt land och för gott har bosatt sig utomlands men behållit sitt svenska medborgarskap, därför att de någon gång — kanske för åtskilliga decennier sedan — har varit kyrkobokförda i vårt land.

Fru talman! Låt oss nu inte blanda bort korten. Den utredning som begärs från socialdemokratiskt håll handlar om att utreda hur frågan om att ge rösträtt till invandrare i riksdagsval praktiskt skall lösas. Det handlar alltså om en klar beställning. Det står ordagrant i utskottets betänkande: ”Enligt utskottet är det angeläget att en utredning om invandrarnas rösträtt nu kommer till stånd i enlighet med vad som uttalats i motion 1981/82:485.” I utskottets referat av motionen sägs att det i motionen föreslås att det skall tillsättas en utredning ”för att utreda och presentera förslag till hur invandrarnas rösträtt skall kunna utvidgas till att också omfatta riksdagsvalen”. Det är väl besked nog från socialdemokratiskt håll. Vad det handlar om är att klara av vissa rent praktiska frågor, och man är på socialdemokratiskt håll beredd att ta ett första beslut i denna grundlagsfråga före 1985 års val. Det tycker jag, fru talman, strider mot den praxis som vi haft tidigare när det gällt behandlingen av grundlagsfrågor. Jag konstaterar också, fru talman, att direktiven enligt vad som sägs i det här betänkandet inte tar upp det som skulle ha varit en praktiskt framkomlig väg, nämligen att ytterligare förenkla möjligheterna för utländska medborgare att förvärva svenskt medborgarskap. Där hade det, fru talman, funnits en möjlighet till en gemensam framkomstlinje, men den vägen har man alltså inte velat utnyttja.
Fru talman! Jag tror att det framgick av mitt anförande också för Anders Torsdagen den Björck — även om jag inte uttryckte mig så mångordigt som han — att vår 9 december 1982 utredning syftar till att lägga fram förslag om rösträtt för invandrare på det = sätt som vi preciserat det. Vi vill ha en bred parlamentarisk utredning för att Vissa författningskomma fram till en gemensam lösning. frågor m.m.
Fru talman! Jag förstår faktiskt inte hur man skall kunna få en bred parlamentarisk lösning när vi om en liten stund skall votera om två helt skilda krav. Det ena är en direkt beställning från socialdemokraterna om en utredning som skall ge invandrarna rösträtt i riksdagsval. Inom justitiedepartementet har man redan satt i gång arbetet med detta. Det andra är ett krav från de borgerliga partiernas sida att se över om det finns möjligheter att ytterligare förenkla reglerna för förvärv av medborgarskap, varav naturligtvis rösträtt följer. Det handlar här helt enkelt om att socialdemokraterna vill ta chansen, eftersom de nu har majoritet i kammaren tillsammans med kommunisterna, att genomföra ett första beslut i denna grundlagsfråga före 1985 års val. Den risk man då naturligtvis löper är att detta blir en inflammerad grundlagsfråga. Riksdagen kan efter 1985 års val naturligtvis komma att fatta ett motstridigt beslut, och då har man alltså inte lyckats uppnå någonting för invandrarnas del med den här demonstrativa politiken.
Fru talman! Återigen har kammaren att ta ställning till motioner om rösträtt för invandrare som inte är svenska medborgare. Det gäller krav dels på en utredning om hur invandrarnas rösträtt skall kunna utvidgas, dels på ett uppdrag till regeringen att lägga fram förslag om rösträtt för invandrare oberoende av medborgarskapet. Det senare kravet finns i vpk-motionen, och den motionen är besvarad av utskottsmajoriteten. Sedan 1975 har en rad beslut fattats som berört invandrarna, såsom riktlinjer för invandrarpolitiken, rösträtt vid kommunala val och ändrad kvalifikationstid för erhållande av svenskt medborgarskap. Olika utvärderingar av invandrarnas deltagande i de kommunala valen har också gjorts. Statsrådet Karin Andersson tillsatte 1980 en utredning som skall se över invandrarpolitiken samt de villkor som gäller för invandrare och etniska minoriteter i Sverige. Denna utredning har som en uppgift att utvärdera effekterna av de beslut som fattades under 1970-talet om vidgning av invandrarnas möjligheter till politiskt inflytande. Det har alltså kontinuerligt pågått ett utvärderingsarbete av det slag som föreslås i den socialdemokratiska motionen. Utskottets minoritet har vid detta tillfälle inte frångått den ståndpunkt som vi intagit under den tidigare mandatperioden. Från centerns sida hävdar vi att rösträtten bör vara knuten till medborgarskapet. Detta överensstämmer också med de förhållanden som gäller internationellt. De flesta länder har 83 medborgarskapet såsom en grundläggande förutsättning för val till den beslutande församlingen på det nationella planet. Som jag har påpekat i tidigare riksdagsdebatter är huvudfrågan inte om invandrare skall få rösträtt utan hur. Vår utgångspunkt är alltså att det skall ske genom medborgarskapet. Därför har vi pekat på de ändrade regler för erhållande av svenskt medborgarskap som beslutats tidigare. 1976 skedde en förändring av kvalifikationstiden för svenskt medborgarskap så att den sänktes från tre till två år för medborgare från de nordiska länderna och från sju till fem år för andra utländska medborgare. Den ordningen fann riksdagen inte anledning att ändra på så sent som vid gårdagens plenum, då vi behandlade arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 11. Ett stort antal invandrare har också blivit svenska medborgare och erhållit rösträtt vid val till riksdagen. De har också blivit valbara till riksdagen. Det sista är inte minst viktigt, eftersom debatten hittills har handlat så mycket om rösträtten. Det vore förnedrande om invandrarna enbart skulle betraktas såsom en röstresurs. Utskottsmajoriteten har även radat upp en rad praktiska problem som bör lösas, innan man kan fatta ett beslut om utvidgad rösträtt. Med den talarordning som vi har i dag har utskottets företrädare i replikerna med Anders Björck utvecklat en del av de synpunkter som också jag hade noterat, varför jag skall ställa bara ett par frågor. I Sveriges riksdag hard det varit en tradition att söka skapa breda lösningar av grundlagsärenden. Hör denna fråga, Kertin Nilsson, till de frågor som socialdemokraterna anser bör lösas i bred parlamentarisk ordning? Innebär det som Kerstin Nilsson sade i slutet av sitt anförande att utlandssvenskarnas rösträtt skall avskaffas i detta sammanhang? Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 14.
Fru talman! Jag hänvisar till mina tidigare inlägg. Vi socialdemokrater har begärt en bred parlamentarisk utredning för att lösa dessa frågor.

Fru talman! Jag tänker inte kommentera Anders Björcks inlägg och argumentation beträffande frågan om rösträtt för invandrare. Det är samma argumentation som framförts av borgerligheten och framför allt av moderata samlingspartiet i tidigare sammanhang. Det har varit tillräckligt. Alla kommentarer är därför överflödiga. Jag noterar med tillfredsställelse att det i riksdagen i dag finns en majoritet för att utreda frågan om hur invandrarnas rösträtt i Sverige skall förverkligas. Det har emellertid förekommit en del uttalanden i sammanhanget som oroar, Nr 45 och även i utskottsbetänkandet finns det antydningar om att man ser en Torsdagen den problematik, som om den ges genomslag skulle kunna hota hela förverkli 9 december 1982 gandet av en rösträttsreform för invandrare. Vad det handlar om är tanken att rösträtt för personer som har medborgarskap i annat land förutsätter avtal med det andra land om var rösträtten skall utövas. Låt mig först säga, att när det gäller valbarhet till politiska organ, så är frågan tämligen enkel. Den kan lösas med en ensidig svensk lagstiftning som säger att den som låter sig väljas till ett politiskt organ i annat land är förhindrad att inneha politisk förtroendepost i Sverige. När det gäller att utöva rösträtten vill jag först deklarera att jag har mycket svårt att se att den svenska demokratin på något sätt skulle kunna lida av att en person som deltar i riksdagsvalet samtidigt har rätt att rösta i ett annat parlamentsval. Faktum är att vi redan i dag har personer med dubbla medborgarskap som kan utöva sin rösträtt på två olika ställen. Detta kan inte i någon mening jämföras med den självklara grundregeln om en man-en röst som gäller för varje demokrati. Jämförelsen är inte möjlig, eftersom rösträtten utövas i två från varandra skilda politiska system. Dessutom är det bara en ringa del av de utomnordiska invandrarna som har praktisk möjlighet att utöva rösträtten i sina hemländer. Syftet med att genomföra en rösträttsreform för invandrarna måste självfallet vara att förstärka den svenska demokratin. Om invandrarna tillerkänns rösträtt till riksdagsval sker det på två sätt, dels genom att de själva, oavsett medborgarskap, får möjlighet att påverka politiken där de bor och arbetar, dels genom att det skulle ge en rättvis parlamentarisk representation åt de grupper i samhället vilkas sociala och ekonomiska villkor invandrarna delar. Man kan således inte betrakta frågan enbart ur invandrarnas synpunkt. Frågan om rösträtt för invandrare kan inte heller betraktas som en isolerad svensk fråga. Arbetskraftsmigrationen i olika delar av världen, liksom flyktingströmmarna, som ökar i ett allt hårdare politiskt klimat, gör att de demokratiska ländernas skyldighet att se till att människor kan utöva sin rösträtt blir ett problem av internationell karaktär. Och man kan anta att ett svenskt ställningstagande får internationell betydelse. Om man skulle göra rösträtten för utländska medborgare i Sverige avhängig av avtal med hemlandet, skulle det kunna innebära att hela reformen saboteras. En mycket stor del av den utomnordiska invandringen består av flyktinginvandring. Det bör stå tämligen klart att militärjuntor som exempelvis de turkiska och chilenska inte har något intresse av att de som flytt från dessa länder får fulla medborgerliga rättigheter här. Tvärtom gör ju dessa länder allt som står i deras makt för att försvåra flyktingarnas situation. Och argument om att förstärka demokratin är knappast något som biter på dessa herrar.

Fru talman! Vi har varken uttalat oss för eller emot den möjliga dubbla rösträtten eller den möjliga dubbla valbarheten. Vi har endast sagt att det blir en utrednings uppgift att gå igenom dessa frågor.
Fru talman! I betänkandet står det att dessa frågor sannolikt kommer att bli föremål för förhandlingar med de länder som invandrarna kommit ifrån. Denna skrivning gör att man måste sätta vissa frågetecken. Menas med detta att rösträtten för invandrare i Sverige är avhängig av hur deras ursprungsländer kommer att ställa sig i frågan? Menas med detta att grekernas rösträtt i Sverige är beroende av i vilken utsträckning Grekland lämnar sin tillåtelse? Menas med detta att de turkiska medborgarnas rösträtt i Sverige är avhängig avi vilken utsträckning den nuvarande turkiska regimen ger sin tillåtelse? Jag vill fästa uppmärksamheten just på detta att rösträtten för invandrare i Sverige skall finnas därför att invandrarna bor och arbetar här, därför att deras barn växer upp här, därför att de har bott här i decennier och därför att de förmodligen också kommer att sluta sitt liv i Sverige. Det är därför de skall ha rösträtt, inte därför att de är utländska medborgare.
Fru talman! Vi har nog tänkt oss att gå in i den parlamentariska utredningen mera förutsättningslöst än vad Alexander Chrisopoulos tycks förutsätta med tanke på de frågor han ställer.

Fru talman! Det är inte alls min avsikt att ta upp en ny debatt i ett färdigdebatterat ämne, dvs. kollektivanslutningen. Jag vill bara avge en röstförklaring. Om det skulle gå så att den gemensamma folkpartioch centerreservationen i kontrapropositionsvoteringen blir utslagen av moderaternas reservation och att huvudvoteringen kommer att stå mellan moderatreservationen och majoritetsbetänkandet, kommer centerpartiet att avstå i den voteringen. Vi gör det därför att vi inte är beredda att föreslå en lagstiftning förrän konsekvenserna av en sådan till fullo är belysta genom en utredning.

Herr talman! Frågan om frisläppande av handredskapsfisket vid södra ostkusten, Gotlandskusten och i de fem stora sjöarna är inte alldeles ny. Den har varit föremål för övervägande i 1973 års fiskevattensutredning och prövades följaktligen då utredningens förslag för ett och ett halvt år sedan behandlades här i riksdagen. Anledningen till dagens utskottsbetänkande är att man i två socialdemokratiska motioner har aktualiserat frågan. Herr talman! Jag vill inledningsvis helt kortfattat uppehålla mig vid några principiellt viktiga frågor. Det är känt att man bland socialdemokraterna inte har riktigt samma synsätt på äganderättsliga frågor i ett sådant här sammanhang som vi har inom moderata samlingspartiet. Jag föreställer mig att socialdemokratin anser full rättvisa uppnådd, om man ger hygglig ersättning till markägaren för intrång. Däremot är man så långt jag förstår ganska okänslig för om markägaren vid det aktuella tillfället är beredd att göra affär eller inte. Enligt min mycket bestämda mening är det dessutom av stor betydelse vilken typ av samhällsintresse man för tillfället är ute efter att tillgodose. Utan tvivel innebär det ett stort ansvar att vara markägare. Det finns därför enligt vår uppfattning många angelägenheter i samhället som är så viktiga att de får gå före markägarens intressen. Men tanken att en sådan situation skulle föreligga i det här fallet är jag helt ffträmmande inför. Det kan nämligen aldrig vara en stor och viktig samhällsangelägenhet att vidga möjligheterna för en grupp människor att bedriva fritidsaktiviteter på bekostnad av en annan grupps näringsfång. Det är helt enkelt vad det handlar om. Fisket har en avgörande betydelse för kustbefolkningens utkomstmöjligheter. Jag säger kustbefolkningen, för det är kanske denna som av opinionsyttringar att döma reagerat starkast på förslaget. Men jag är ganska säker på att detsamma gäller för kustbefolkningen vid Gotlands kust och säkerligen också för den befolkning som finns runt de stora sjöarna. Från den utgångspunkten, herr talman, är den nu föreslagna urholkningen av äganderätten oacceptabel. Den är dessutom, som jag nyss antydde, oacceptabel därför att det är ett fritidsintresse som tar över en grupps näringsintressen. Med detta har jag också berört ett par av de synpunkter som framförs i reservation 1 till utskottsbetänkandet. Vi pekar också på andra frågor, som verkligen inte heller talar för en inlösen i det här aktuella fallet.

Kostnaden för förrättningsförfarandet finns inte med i denna summa och kan, då expropriation på intet sätt kan uteslutas i detta fall, komma att bli rent av högre än själva inlösensumman. Beträffande detta säger vi reservanter i utskottet detsamma som f. ö. fiskevattensutredningen var överens om 1978, nämligen att kostnaden inte står i proportion till de förbättrade fiskemöjligheter för fritidsfisket som skulle kunna uppnås genom ett frisläppande. Det ter sig, herr talman, närmast horribelt att, i en tid då hela samhället är inriktat på sträng sparsamhet på alla punkter, ett belopp i denna storleksordning skulle användas i det närmaste meningslöst. Dessutom riktar det sig mot en befolkningsgrupps vitala intressen, i detta fall dess utkomst. Förslaget är från den utgångspunkten närmast stötande. Förslaget strider dessutom emot riksdagens bärande idé bakom bildandet av skärgårdsföretag. Det må erinras om att då företagsformen skärgårdsföretag inrättades för något år sedan, var meningen att vi skulle få en levande skärgård och en fast befolkning i skärgården. Därför skulle olika aktiviteter tillåtas bli förenade i ett och samma företag och också ges samhällets stöd. En av grunderna för skärgårdsföretaget rycks med detta socialdemokratiska förslag nu undan. Vi har vidare i vår reservation pekat på de svårigheter som rimligen skulle uppstå beträffande fiskevårdande arbete — frågor som måste ges en bättre belysning, innan ett sådant här förslag kan komma till utförande. Hur tror manf. ö. på socialdemokratiskt håll att det 1981 fattade beslutet om bildande av fiskevårdsområden kommer att utvecklas? Förslaget om fiskevårdsområdesbildande var såväl i 1973 års fiskevattensutredning som i den proposition tillriksdagen som behandlades för ett och ett halvt år sedan tillkommet för att i första hand skapa kontaktmöjligheter mellan fiskevattensägare och den fritidsfiskande allmänhet som saknade eller hade otillräckliga fiskemöjligheter. Som ett ytterligare uttryck för samhällets engagemang i den här delen utformades bestämmelserna för statens bidrag till bildande av fiskevårdsom råden på det sättet, att bidrag endast skulle utgå till fiskevårdsområden som hade för avsikt att upplåta sina vatten. Från en annan utgångspunkt ter sig också förslaget minst sagt anmärkningsvärt. Det är ingen hemlighet att Åke Wictorsson, som ordförande i fiskevattensutredningen, under utredningsarbetets gång verkade för att utredningen skulle föreslå inlösen av handredskapsfisket på södra ostkusten. Skälen till att Åke Wictorsson under utredningsarbetets gång lämnade denna uppfattning vet väl endast Åke Wictorsson själv. Eftersom han emellertid då gjorde bekant i tal och artiklar vilken uppfattning han hade, uppstod redan då en betydande motopinion. Jag kan följaktligen tänka mig att detta opinionstryck, tillsammans med den kallsinnighet till hans idé som också fanns i utredningen, bidrog till att Åke Wictorsson under utredningsarbetet tänkte om. Följaktligen blev utredningens förslag, herr talman, i fråga om denna del av vårt betänkande enhälligt. Vi säger där att vi, med hänsyn till kostnaderna för ett inlösenförfarande, och då det förhoppningsvis bör gå att på frivillig väg få fram erforderliga fritidsfiskemöjligheter, har avstått från att föreslå inlösen av fiske på södra ostkusten. Denna formulering var alla i utredningsarbetet deltagande partier eniga om, således också de tre socialdemokratiska ledamöterna med utredningens ordförande Åke Wictorsson i spetsen. Vi enades i annat sammanhang under utredningsarbetet om regler för bildande av fiskevårdsområden, såsom jag tidigare berört. Detta, Åke Wictorsson, betraktar jag som en överenskommelse våra partier emellan. Jag gör det så mycket mer som vi också enades om en övergångstid under vilken bildandet av fiskevårdsområden skulle äga rum. Jag anser det rimligt att det socialdemokratiska partiet —i varje fall fram till dess den övergångstid som vi var överens om har gått ut — är bundet vid vår överenskommelse.

Jag medger gärna att den kritik som vi då framförde kanske inte hade den riktiga skärpan, just av det skälet att vi vid den tiden hade en borgerlig majoritet i Sveriges riksdag och följaktligen kunde anföra i första hand lämplighetsskäl beträffande Åke Wictorssons mycket säregna tilltag. När han nu återkommer med motionsyrkandet — och i den politiska situation som nu präglar Sveriges riksdag — är läget onekligen förändrat. Det finns en majoritet i riksdagen för motionsyrkandet. Det gör detta bestämda avsteg från överenskommelsen i 1973 års fiskevattensutredning än mer anmärkningsvärt! Härigenom övergår det som jag tidigare kallade ett tilltag av Åke Wictorsson från en fråga om lämplighet till en fråga om politisk ohederlighet. Vi som har deltagit i överenskommelsen om lämpliga åtgärder för att främja fritidsfisket, bl.a. på södra ostkusten, betraktar fortfarande denna som bindande för de partier som deltog i den — och framför allt under den övergångstid som våra partier också var överens om. Herr talman! Jag känner emellertid inte Åke Wictorsson eller andra socialdemokrater som ohederliga. Jag vill för den skull påpeka att det faktiskt finns tid kvar att tänka om, att rätta till det misstag som nu är mycket nära att leda till ett riksdagsbeslut. Vi bör inte i dag göra en beställning till regeringen om åtgärder i enlighet med de socialdemokratiska motionerna. Vi bör avvakta de resultat som vi har anledning förvänta oss av den fiskevårdsområdesbildning som vi för ett och ett halvt år sedan fattade beslut om. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1. Till sist ett par ord beträffande reservation 2 som gäller en något mera speciell fråga och intressena för en alldeles särskild grupp, nämligen ljusterfiskarna vid Blekingekusten. Det finns en fyrpartimotion där man har tagit upp den här frågan, och jag vet att Ralf Lindström närmare kommer att utveckla den. Jag vill från vår sida säga att vi tror att ljusterfisket mycket väl kan tillåtas, även med det avsteg från humanitetsprincipen som detta fiske kan innebära. Det är fullt möjligt att för en liten skärgårdsgrupps alldeles speciella intressen, med de särskilda regler som är fogade till möjligheten att få tillstånd till ljusterfiske, göra detta — utan att på något sätt inkräkta på den humana inställning vi har beträffande fångstformer i övrigt. Herr talman! Jag ber också att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservation 2.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som nu skall behandlas av riksdagen är i sig ett exempel på vad som händer när ett parti i opposition efter ett val förvandlas till majoritetsföreträdare. Utskottets nuvarande majoritet föreslår, på grundval av motioner som väcktes under våren, ett frisläppande av handredskapsfisket vid de delar av kusten och i de stora sjöarna där fiskerätten fortfarande är knuten till fastigheterna. Massmedia har på ett särskilt olyckligt sätt felinformerat om utskottets ställningstagande. Man har skapat intrycket av att det redan med dagens beslut omedelbart är fritt fram att fiska på alla i dag enskilda vatten — så förhåller det sig ju inte. Vad riksdagen i dag skall ta ställning till, det är om den skall uppmana regeringen att lägga fram ett sådant förslag om fritt fiske eller inte. I själva sakfrågan kan konstateras att det varit ett önskemål från de fritidsfiskande att få tillgång till mera fiskevatten. Redan den socialdemokratiska regeringen före 1976 var väl införstådd med att man inte utan vidare kunde göra intrång i enskilt ägande och tillsatte 1973 en fiskevattensutredning under Åke Wictorssons ordförandeskap. När den utredningen lämnade sitt betänkande föreslog man inte ett frisläppande av fiskevattnen utmed södra ostkusten. Inte heller Fritidsfiskarnas riksorganisation önskade ett sådant frisläppande. Utredningen hade naturligtvis noga övervägt konsekvenserna för en inlösen och ett intrång i den enskilda fiskerätten och sannolikt funnit att kuststräckan utmed södra ostkusten, från Östhammars kommun i norr till Torhamns udde i Blekinge, var så annorlunda och särpräglad i förhållande till Norrlandsoch västkusten, att ett fritt handredskapsfiske här skulle vålla ett allvarligt avbräck. I detta område finns fortfarande den genuina skärgårdsmiljön kvar, med dels ett rent yrkesfiske, dels kombinationen jordbruk-fiske, dels också ett fiske som binäring till andra yrken. De statliga och kommunala insatser som gjorts inom det här stora området är betydande — först i form av skärgårdsstöd, sedan i form av glesbygdsstöd. Dessa åtgärder, i kombination med de planeringsoch utvecklingsinsatser som gjorts av länsstyrelserna för att kunna behålla en levande skärgård med en året runt boende befolkning, har i många fall varit mycket framgångsrika. Det är därför ingen överdrift att säga att det skapades framtidstro och optimism inom kustbygden med dess skärgård. Själv tog jag som föredragande i regeringen fasta på denna utvecklingsoptimism i proposition 1980/81:153 om åtgärder för att främja fritidsfisket, vilken proposition grundade sig på den s.k. Åke Wictorssonska utredningen. Jag konstaterade i propositionen att tillgången på fiskevatten är god i vårt land men att det fanns anledning att göra den ännu större eller att göra fiskevattnen mer åtkomliga. Detta borde ske inte genom inlösen av fiskevatten men väl genom att påskynda bildandet av fiskevårdsområden, varigenom möjligheterna till fritidsfiske genom kortförsäljning på större och mera sammanhängande vatten skulle öka. En förbättring av fiskekvaliteten skulle då också bli ett resultat. En helt ny lag om fiskevårdsområden antogs av riksdagen, en lag som skulle göra det möjligt att på ett administrativt betydligt enklare sätt och till betydligt lägre ekonomiska kostnader bilda fiskevårdsområden. Jag framförde också i propositionen att statens vatten borde göras lättare tillgängliga genom upplåtelser, även detta för att öka fritidsfiskets möjligheter. Lagen om fiskevårdsområden trädde i kraft den 1 januari i år, men förordningen kom tyvärr inte ut till berörda myndigheter förrän för några månader sedan. Den nya lagen har alltså trätt i kraft men knappast hunnit verka. Det finns all anledning att förmoda att om riksdagen i dag fattar beslut i enlighet med utskottets hemställan finns det ingen som bildar ett fiskevårdsområde. Det finns ingen som helst anledning att göra det, om handredskapsfisket skall släppas fritt 1984. Motionärerna och utskottets majoritet har här i sitt nit förstört förutsättningarna för bildandet av fiskevårdsområden. Det beklagar jag djupt. Man har helt enkelt gjort sina egna intressenter, fritidsfiskarna, en otjänst genom sitt handlande. Det är den ena konsekvensen av utskottets hemställan. Den andra konsekvensen är att man nu skärper motsättningarna mellan skärgårdsfolket och fritidsfiskarna. Och i den senare gruppen räknar jag in även båtlivets människor. Det är ingen hemlighet att dessa motsättningar redan i dag finns. Ofta beror de på att ett mindre antal uppträder hänsynslöst och uppför sig allmänt illa. Nu kommer motsättningarna att växa. De fritidsfiskande kommer redan nu att ta för sig av det som kanske skall bli deras rätt om några år, och skärgårdsfolket kommer att värja sig på sitt sätt. Den här utvecklingen kommer inte att skapa det samförståndsklimat till allas båtnad som skulle ha varit önskvärt. Den tredje konsekvensen av utskottets hemställan blir med största sannolikhet att naturvården måste värja sig för det ökade båtlivet och den allt större rörligheten av allt fler människor. Nya och fler fågelskyddsområden bildas, nya vetenskapliga reservat bildas, och resultatet blir att inte oväsentliga arealer vatten kommer att skyddas och dras undan handredskapsfisket. Inte heller detta kommer att vara till fördel för de fritidsfiskande. En fjärde konsekvens för de fritidsfiskande blir naturligtvis att detta fria handredskapsfiske i själva verket blir dyrt. Först och främst skall det bli en inlösen av intrånget hos de enskilda. Den summan är f. n. svår att beräkna, men menar man allvar med talet om inlösen och vill göra rätt för sig tror jag att det är orealistiskt att tala om summor i storleksordningen 100-200 milj.kr. Det är mer realistiskt att räkna med summor i storleksordningen 0,5—1 miljard kronor. Dessutom tvingar naturligtvis den här åtgärden fram en fiskeavgift av modell jaktkort, som väli de flesta områden skall kompletteras med ett lokalt fiskekort, innan man kan kasta blänket i sjön. På något annat sätt kan jag inte tolka utskottets skrivning om att bl.a. stora och lättåtkomliga kortfiskeområden skall bildas i de tre storstadsområdena. Jag menar att det inte är riktigt när man framställer den här frågan så att det nu helt plötsligt uppstår ett gratisfiskande. Det kommer det ju inte att göra. Sannolikt är att det blir dyrare än om man hade bildat fiskevårdsområden och ägarna själva fått sälja kort. Men värre än dessa fyra konsekvenser för de fritidsfiskande blir naturligtvis konsekvenserna för skärgården och de människor som där lever och bor. Det har sagts av företrädare för Fritidsfiskarna att några sådana negativa konsekvenser kommer det inte att bli — eftersom både Norrland och västkusten fortfarande överlever. Jag vill säga att sådana yttranden är okunniga eller snarare kanske ett försök att urskulda sig. Dessa tre kustområden går inte, som jag förut har sagt, att jämföra. Det är i dag så, att många fiskevattenägare och arrendatorer har en inkomst av både kortförsäljning och fisketurer som nu kommer att ryckas undan. Det låter oskyldigt att säga att vad man kan få upp med handfiskeredskap, det stör inte yrkesverksamheten. Men då säger man inte hela sanningen. Med de alltmer sofistikerade handfiskeredskap som kommer fram är fångstmöjligheterna mycket goda. Fritidsfiskarens fångst utgörs väl huvudsakligen av gädda och abborre, fiskslag som under många år varit dåligt, mycket dåligt, betalda. Men vad som inträffat är ju att även dessa fiskslag numera betalas med relativt goda priser, beroende på inte minst den export som sker och som är i ökande. För inomskärgårdsfisket är dessa fiskslag i dag högintressanta och därmed ytterligare viktiga för skärgårdsbons ekonomi. Det ökande fritidsfisket kommer att beskatta dessa fiskslag på ett sätt som helt klart påverkar överlevnadsmöjligheterna för dem som har fisket som en del i sin näring. Vi har i dag en fiskelag som förbjuder utfiskning av vatten och som kan ålägga ägaren att bedriva fisket på ett sätt som avhjälper den vanskötseln. Skall staten fortsättningsvis ålägga staten att leva upp till lagen, eller mot vem skall åtgärden riktas? Eller skall den här lagparagrafen tas bort? Det är frågor som Åke Wictorsson kanske vill besvara. Sammanfattningsvis kan sägas, att det förslag som nu skall behandlas är förhastat mot bakgrund av de möjligheter som skapats genom riksdagens beslut 1981 men som ännu inte hunnit verka. De åtgärder utskottets majoritet föreslår kommer att få olyckliga konsekvenser för kustbygden och skärgården. Redan blommar motsättningarna, och motståndet växer från dem som vill bevara skärgården och kustbygdens överlevnadsmöjligheter. Opinionsmöten avlöser varandra, och eldar tänds utmed hela kusten som lysande protester mot det som människorna betraktar som övergrepp på en befolkningsgrupp och en näringsutövning. Att så vind och skörda storm — det blir resultatet av det politiska frieriet till den stora grupp fritidsfiskarna utgör, ett frieri som är aningslöst uppbackat av ledningen för Fritidsfiskarnas riksorganisation. Jag har svårt att tro att de konsekvenser som jag har försökt redovisa har tagits med i beräkningen, när fritidsfiskare uttalat sig för tillgång till flera fiskevatten. Att man nu går så här bryskt fram — det är t.o.m. många fritidsfiskare emot. Jag har fått många samtal under de här dagarna där t.o.m. organiserade fritidsfiskare säger: ”Det var inte det här vi ville.

Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation nr 1 av Einar Larsson m.fl.

Herr talman! När nu riksdagen behandlar jordbruksutskottets betänkande om skilda fiskefrågor vill också jag påminna om regeringsförslaget våren 1981 om åtgärder för att främja fritidsfisket. När jordbruksutskottet behandlade regeringens proposition, ägnade vi såväl tid som intresse åt åtgärder för att förbättra fritidsfisket. Motioner med liknande innehåll som nu behandlas fanns också då från socialdemokraterna. De avslogs med hänvisning till att kostnaderna för inlösen av fiskevatten skulle bli mycket höga. Dessutom betonades att möjligheter finns för fritidsfiskarna att utöva sina intressen. Möjligheterna att få nyttja ett bra och för alla tillgängligt fritidsfiske är en angelägen fråga för stora befolkningsgrupper. Men också de människor som har fisket till yrke har intressen att bevaka. Jordbruksutskottet ansåg då att möjligheterna att under de närmaste åren bilda fler fiskevårdsområden borde prövas. Tillgängligheten för allmänheten kan klaras utan att det förslag som nu redovisas i utskottets betänkande behöver genomföras. Det finns många exempel på initiativ som tagits. Ett bra sådant exempel är det fiskekort som gäller i Storstockholmsområdet och som framtagits i samarbete mellan landsting, kommuner och Stiftelsen Stockholms skärgård. Den nya lagen om fritidsfisket trädde i kraft den 1 januari 1982 och har ännu inte hunnit få genomslag. Ägaroch yrkesintressen har varit inställda på en försöksperiod till år 1985. Det finns skäl att avvakta utvecklingen fram till år 1985. Ett annat skäl mot bifall till utskottets hemställan är att kostnaderna för denna inlösen kommer att bli mycket höga. Landets ekonomiska läge är sådant att nyttjandet av möjligheter till fritidsaktiviteter i högre grad än tidigare måste täckas genom avgifter för utnyttjande av servicen. Fritt nyttjande av kustvatten torde inte ge dessa möjligheter. Ett tredje skäl som jag vill anföra gäller oron för att fiskefrämjande åtgärder kommer att bli eftersatta. Det kan bli så att det blir svårare att skapa engagemang kring fiskevårdsföreningarna för att genomföra inplanteringar och andra åtgärder som är angelägna för god fiskevård. Risken finns ju här att det blir landsting och kommuner som måste täcka en stor del av kostnaderna. Även kommunerna måste i dagens läge, som bekant, noga pröva nya utgifter. Sammantaget yrkar jag, herr talman, bifall till reservation 1.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1982/83:7 behandlar man en rad fiskefrågor. Den principiellt sett viktigaste frågan är inlösen och frisläppande av handredskapsfisket, dvs. spöfisket, utefter södra ostkusten, vid Blekinge och Gotlands kuster och i de stora sjöarna. Den frågan har splittrat utskottet i två hälfter. Utskottsmajoriteten föreslår att riksdagen hos regeringen skall begära förslag till sådant frisläppande. För oss socialdemokrater är det en viktig uppgift att utveckla en god social rekreationspolitik. Ett viktigt inslag i en sådan är ett aktivt fritidsfiske. Särskilt gäller detta de samhällsgrupper som i dag av ekonomiska eller andra skäl hindras från en berikande rekreation på sin fritid. Stora grupper av dessa människor återfinns i våra storstäder. Inte minst viktig är uppgiften att underlätta människors kontakt med djur och natur. Människan har under århundraden levt i ett intensivt samspel med djur och natur. Det är först under de senaste decennierna som man har brutit detta samband genom en bosättning i stora stadslandskap, där det är långt till naturkontakter. I detta avseende har fritidsfisket som fritidssysselsättning unika möjligheter. Det ger till mycket små kostnader kontakt med natur och miljö, skänker motion och avkoppling, samtidigt som en naturresurs utnyttjas. Fritidsfiske kan utövas av alla. Det aktiverar människor i alla samhällsgrupper. Den sociala snedrekrytering som ofta präglar andra fritidsaktiviteter finns inte inom fritidsfisket. Fritidsfisket är också ett viktigt komplement till andra fritidsaktiviteter, som båtliv, vandringar, semesterresor och camping. Därför är det en viktig uppgift att medverka till att alla fiskeintresserade erbjuds möjligheten av ett rikt och varierat utbud av fritidsfiske. Som framhölls av fiskevattensutredningen på sin tid och flertalet av de remissinstanser som yttrat sig över dess förslag, skulle ett frisläppande av handredskapsfisket utefter södra ostkusten, vid Blekinge och Gotlands kuster och i de stora sjöarna — Vänern, Mälaren, Vättern, Hjälmaren och Storsjön — innebära en kraftig förbättring av allmänhetens möjligheter till fritidsfiske. De flesta av dessa vatten ligger i anslutning till de stora befolkningskoncentrationerna i vårt land och skulle därigenom kunna användas av ett större antal människor under förutsättning att vattnen vore tillgängliga. Dessa åsikter och uppfattningar har vi socialdemokrater hävdat under lång tid. Senast gjorde vi det i samband med behandlingen av fiskevattensutredningens förslag här i riksdagen. Det är därför fel, Arne Andersson i Ljung, att påstå att vi har sprungit ifrån någon överenskommelse. Man skall inte göra detta till stor dramatik. Det är ingen nyhet, det vet Arne Andersson mycket väl. För vanliga människor är det mycket svårt att förstå varför det skall fordras fiskekort utefter södra ostkusten, medan fisket är fritt i Norrland samt efter västoch sydkusterna. Ännu obegripligare är det att man får fiska fritt med nät i Blekinge och utefter Gotlands kust, men inte med spö. Utskottsmajoritetens förslag till frisläppande av handredskapsfisket har mötts av stor uppskattning för att inte tala om entusiasm i breda kretsar av vårt land. Det visar att förslaget har en bred förankring hos den stora allmänheten. Det har framkommit i tidningsartiklar, TV-program, brev och enskilda telefonsamtal. Det är få ämnen som likt fritidsfisket talar till svenska folkets hjärta. Men det är inte helt oväntat att förslaget också mötts av kritiska röster, som fört fram ungefär de argument som de borgerliga partiernas företrädare upprepat här i debatten. Jag skall fortsättningsvis ta upp en del av dessa argument till genomgång. Det påstås att det fria spöfisket hotar skärgårdsbornas existens och utkomst i skärgården. Om det verkligen vore så, vore ju det här förslaget förskräckligt, och jag skulle med min bakgrund vara den förste att bekämpa det. Men nu är det nog inte så farligt. Av det handredskapsfiske som f. n. förekommer utefter södra ostkusten sker ungefär 60 926, alltså mer än hälften, i lånade eller olovligt utnyttjade vatten. Det finns många skäl till att det är så. Den omfattande småbåtstrafiken, fritidsfiskets expansion över huvud taget, svårigheterna för allmänheten att känna till gränserna mellan allmänna och enskilda vatten m.m. medverkar till den här situationen. Om det är så att spöfisket i enskilt vatten för kortlösande fritidsfiskare är en viktig tillgång för skärgårdsbornas försörjning, är det i varje fall inte för mycket att säga att det är en dåligt utnyttjad resurs. Av totalt ca 413 000 hektar enskilda fiskevatten utefter södra ostkusten är i dag endast ca 50 000 hektar tillgängliga för allmänheten i form av kortfiske, dvs. drygt 12 90. Huvuddelen av alla enskilda fiskevatten ägs f. ö. av fastighetsägare som inte använder dem i första hand till fiske utan för sin fritidsverksamhet. Ibland tror man att det möjligen är de som har det högsta ljudläget i den debatt som pågår. Nej, i själva verket är det så att fritidsfisket har betydelse som ett bidrag till skärgårdsbornas försörjning framför allt i samband med det servicebehov i form av övernattningsmöjligheter och i form av olika verksamheter för de fritidsfiskande som uppkommer, om det skall vara möjligt att ta emot ett växande antal sportfiskare. Det är här som det finns möjligheter till en förbättrad försörjning för skärgårdsborna. Hälften av alla arbetstillfällen som tillkommit i skärgårdsområdet under senare år har ju kommit från en växande turism. Det är här som det går att fortsätta att bygga ut utkomstmöjligheterna för skärgårdsbefolkningen. Detta erkänns också av skärgårdsborna, när de inte fångas av den entusiastiska stämningen på ett skärgårdsting och ser ett hotande rött spöke i varje fritidsfiskare. Ett annat påstående i debatten är att ett utvidgat handredskapsfiske skulle hota fisketillgången för yrkesfisket. Detta påstående är en våldsam överdrift. Nuvarande uttag i de aktuella kustvattnen är ungefär 7,5 kg fisk per hektar och år, medan möjligt uttag är 10-11 kg per hektar och år för både yrkesfisket och icke-yrkesfisket. Däremot är det så att i den lilla del som nu är upplåten för kortfiske är fisketrycket på vissa området för högt, därför att det inte finns tillräckligt många kortfiskeområden. Det finns naturligtvis inte heller något underlag som visar riktigheten i påståendet, att ”ett frisläppande av handredskapsfisket skulle i stor omfattning negativt påverka yrkesfiskares inkomstmöjligheter”, vilket sägs i en skrivelse från Svenska ostkustfiskarnas centralförbund till riksdagens ledamöter. Det kan ju var och en konstatera som någon gång själv ägnar sig åt verksamheten att försöka fånga fisk med spö. Det understryks också av att Insjöfiskarnas förbund, som organiserar fisket i de stora sjöarna, förklarat att det inte har något att erinra mot ett fritt handredskapsfiske. Däremot kan det naturligtvis tänkas att det finns några för yrkesfisket speciellt viktiga vatten, där det kan vara olämpligt med ett för stort antal fritidsfiskande. Det kan också finnas reproduktionsområden som särskilt bör skyddas. I sådana fall bör fiskenämnderna kunna lägga ut fredningsområden som hänvisar fritidsfiskarna till andra, lämpligare vatten. Detta blir ju en realitet i och med att samhället får möjlighet att styra fisketrycket när handredskapsfisket väl är inlöst. Sådana bestämmelser bör prövas av regeringen i samband med att man utarbetar det slutliga förslag som blir en följd om riksdagen bifaller jordbruksutskottets förslag. Detsamma gäller skyddet för yrkesfiskets redskap som bör ses över. Det är ett problem som f. ö. inte bara gäller de nu aktulla vattnen utan över huvud taget i hela vårt land. Det har gjorts gällande att det skulle föreligga en motsättning mellan yrkesfisket och sportfisket på fritid. Så är inte fallet. Fiskemetoderna är vitt skilda från varandra, och de har helt olika fångstkapacitet och inriktning. Tvärtom är en växande skara av aktiva fritidsfiskare det största stödet för ett livskraftigt yrkesfiske. Fisketillgången blir ett gemensamt intresse, och åtgärder för en utökad fiskevård blir bättre förankrade. Att se till att fiskevården fungerar blir en uppgift för de statliga fiskenämnderna. Samtidigt skapas genom fritidsfisket en växande skara aktiva fiskkonsumenter som främjar yrkesfiskets avsättningsmöjligheter. Det är därför tragiskt att yrkesfiskets i dag moderata representanter föredrar att politisera denna fråga, mer till sitt egets partis fördel än till förmån för de uppdragsgivare som finns inom yrkesfisket. Däremot är det uppenbart att ett snabbt växande nätfiske av grupper som inte för sin försörjning är beroende av fisket i dag är det allvarligaste hotet mot vårt lands yrkesfiske. Här har fritidsfiske och yrkesfiske ett gemensamt intresse av att begränsa detta svartfiske. Efter södra ostkusten svarar i dag nätfisket för ett ungefär lika starkt fisketryck som spöfisket, trots att spöfisket redan omfattas av fyra gånger så många utövare. Dessa förhållanden bekräftas också av enskilda yrkesfiskare. För dem är det växande antalet fritidsboende med enskilda fiskerätter, på vilka de fiskar med nät, det verkligt stora hotet. I debatten har det påståtts att ett frisläppande av spöfisket leder till att miljön i skärgårdslandskapet hotas. För detta finns naturligtvis inte heller något faktaunderlag. Ingenting visar att fritidsfiskarna har sämre förmåga att umgås med natur och miljö än andra grupper som gästar våra skärgårdar. Tvärtom vill jag påstå att ett aktivt sportfiske ger sina utövare en ökad förståelse för naturens samband och behovet av skydd för viktiga naturintressen. Det är en viktig uppgift för oss alla att lära nya grupper av människor förståelse för dessa samband. Det gör man inte genom att stänga dem ute utan genom att hälsa dem välkomna och lära dem de regler som gäller. I dag är problemet i stället att möjligheterna att komma ut i våra skärgårdsområden kraftigt förbättrats genom utbyggnad av kommunikationerna. När människorna väl kommit ut finns det väldigt litet att göra. Då är det ganska lätt att tillgripa aktiviteter som inte är särskilt väl lämpade för den miljö där de utövas. Det visar exempelvis händelserna föregående midsom mar. Därför är det viktigt att vi ger besökarna möjlighet att i organiserade former finna lämpliga fritidsaktiviteter, där ett aktivt fritidsfiske är en viktig del. I de fall där behov finns skall naturligtvis erforderliga fågelskyddsområden, naturvårdsområden och annat både inrättas och respekteras. Men viktigast av allt är att hos de enskilda människorna skapa ansvar och förståelse för naturens samband. Det får bli en viktig uppgift för de organisationer som är verksamma på det här området. Det är orimligt att för många miljoner kronor tillfredsställa vissa människors behov av fritidsaktiviteter, säger några, och det har framförts också i debatten här i dag. Med det vill man låta bli att lösa in handredskapsfisket. Enligt gällande naturvårdslagstiftning skall samhället ge ersättning när pågående markanvändning hindras. Det bör naturligtvis gälla också för fiskevattnen och leder alltså fram till ersättningar. Hur dessa skall beräknas och finansieras skall lösas av regeringen i samband med det beredningsarbete som enligt förslaget skall utföras. Fiskevattensutredningen beräknade att det skulle kosta mellan 20 och 30 milj.kr. att lösa in handredskapsfisket i de stora sjöarna och utefter vissa kustavsnitt, dock inte södra ostkusten, där inga beräkningar gjordes. Det var alltså fel, som Arne Andersson i Ljung påstod, att man hade beräknat kostnaden till 100 å 200 milj.kr. Det beloppet avsåg hela det rörliga fisket inkl. nätfisket. Och det är fel att påstå, som Anders Dahlgren gjorde, att det kostar 0,5-1 miljard kronor. Det finns inget som helst underlag för de siffrorna. Vi vet att inlösen av hela det rörliga fisket utefter Norrlandskusten i början av 1950-talet kostade drygt 40 milj.kr. Det är i dag omöjligt att bedöma vad dagens förslag kan komma att kosta, men låt oss för debatten anta att det blir 50 milj.kr. Det kan låta som ett stort belopp och är det självfallet också i ett besvärligt samhällsekonomiskt läge. Men jämfört exempelvis med vad i dag en sporthall eller en simhall kostar, blir det betydligt rimligare, eftersom detta är ungefär samma belopp. De människor som kan få utbyte av det fria fisket är ju många fler än som utnyttjar en sporthall, och därför blir i själva verket kostnaderna betydligt lägre för fritidsfiskandet. Till bilden hör också att det organiserade fritidsfisket aldrig har sagt nej till att bära sin del av kostnaderna för ett utvecklat fritidsfiske. Men hur det skall gå till får naturligtvis prövas i det fortsatta utredningsarbetet. Herr talman! Förslaget om ett fritt spöfiske i Östersjön och de stora sjöarna är ett väsentligt inslag i en utvecklad social rekreationspolitik. För oss socialdemokrater går det en rak utvecklingslinje från vaktslåendet om allemansrätten, dess utvidgning genom strandskyddsbestämmelserna som säkrade allmänhetens tillgång till stränderna, en fysisk riksplanering som tryggar markområden för det rörliga friluftslivet och en utbyggd naturvårdslagstiftning fram till dagens förslag om ett fritt spöfiske. Det arbetet har ständigt fått bedrivas i kamp mot intressen som önskat slå vakt om markprivatisering, segregation och spekulation. Varje gång friheten på dessa områden ökat för de många människorna i vårt samhälle har kampen varit hård och debattläget högljutt. När kampen väl har förts till ett framgångsrikt resultat, har de nådda resultaten varit så väl förankrade hos allmänheten att ingen förmått att upphäva besluten. Så kommer det också att bli den här gången. Jag är övertygad om att det fria spöfisket blir en viktig möjlighet för en bred allmänhet att få uppleva natur och miljö, när vi så småningom går till att fastlägga ett utarbetat förslag. Jag är också övertygad om att allmänheten kommer att väl motsvara det förtroende som ett genomförande av jordbruksutskottets förslag innebär, visa ansvar och aktsamhet och iaktta alla de hänsyn till natur och miljö som detta fordrar.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

Herr talman! Jag yttrade i mitt anförande att jag betraktar det mera som en lämplighetsfråga att motionera mot sin egen utredning. Hävdar nu Åke Wictorsson att självklara saker, som går att läsa i utredningsbetänkandet, icke är någon del av den utredning han själv har skrivit under, då tänjer han på det som kallas politisk hederlighet. Han tänjer det kanske mer än det tål. Jag ber att få citera den överenskommelse jag tidigare åberopade men som Åke Wictorsson förnekar. Den står på s. 219 i det här utomordentligt vackra betänkandet SOU 1978:75, som Åke Wictorsson och jag och en rad andra människor har avlämnat tillsammans. ”Med hänsyn till kostnaderna för ett inlösensförfarande och då det förhoppningsvis bör gå att på frivillig väg få fram erforderliga fritidsfiskemöjligheter, har vi emellertid avstått från att föreslå inlösen av fiske på södra ostkusten. Vi anser att fiskerättsägarna, sedan gemensam förvaltning i fiskevårdsområdets form kommit till stånd, skall ställa sina vatten till allmänhetens förfogande genom försäljning av t.ex. fiskekort.” Jag kunde citera mer, men jag gör det inte med hänsyn till den knappa tiden. Åke Wictorsson har också förnekat att utredningen har funderat kring vilka kostnader det kunde vara fråga om. I samma stycke står det, under rubriken Södra ostkusten: ”Det enskilda vattnet på södra ostkusten omfattar ca 410 000 ha. Vi har beräknat att kostnaden för inlösen av fisket med rörligt redskap skulle uppgå till mellan 100 och 200 milj.kr. I detta belopp ingår inte kostnader för fiskerättsutredningar och kostnader för inlösensförfarandet.” Detta står på s. 219. På s. 4 står ert namn, Åke Wictorsson, tillsammans med en del andra namn. Det var den utredning där ni var ordförande. På ingen annan sida i betänkandet står någon reservation, Åke Wictorsson! Nu handlar det om politisk hederlighet. Man kan ändra mening, och man kan måhända redovisa det. Men detta är någonting som vi har bundit oss vid att under en viss tid stå för, med hänsyn till fiskevårdsområdesbildning och andra saker, och som skulle lösa de problem vi var överens om fanns. Den deklaration Åke Wictorsson gjorde beträffande god social rekreationspolitik, och framför allt vad han sade om att verka för att få goda fiskevatten, är egentligen en målsättning som vi kan dela med det socialdemokratiska partiet. Vi har också den inställningen. Men, Åke Wictorsson, på tal om att ge större fritidsfiskemöjligheter och beträffande att skola medlemmarna i det egna förbundet till god hänsyn till miljön — vad är det för svårskolade människor som prompt blir bättre skolade av att vi löser in fiskevattnen, om motsvarande fritidsfiskemöjligheter kan åstadkommas genom den överenskommelse vi var överens om?

Herr talman! Åke Wictorssons inledande beskrivning har jag inget att invända mot. Det är viktigt med en rekreationspolitik, och det är viktigt att tillgången på vatten ökas. Men vi är djupt oense om tillvägagångssättet. Åke Wictorsson vill nu med den starkes rätt göra intrång genom tvång i den svagares näringsverksamhet. Jag förordar det frivilliga bildandet av fiskevårdsområden, där delägarna säljer fiskekort på vatten där den utövade verksamheten inte gör skada för yrkesverksamheten. Iövrigt, herr talman, hade jag nog väntat mig att Åke Wictorsson skulle gå in litet mera i detalj och förklara varför det nu är så bråttom, att man inte vill avvakta effekterna av 1981 års beslut. Vidare beklagar jag att Åke Wictorsson har försökt att bagatellisera konsekvenserna av det här beslutet. Det gäller konsekvenserna för de bofasta, för näringen och för naturvården. Åke Wictorsson säger att det här med intrång nog inte är så farligt. Det tjuvfiskas ju redan i dag. Ja, det är konsekvent. För att det skulle tjuvfiskas i dag skall man alltså så att säga legalisera tjuvfisket genom att staten löser in aktuella vatten. Åke Wictorsson ställer följande fråga: Varför skall det erfordras fiskekort om man skall fiska utmed södra ostkusten när det inte behövs för andra delar? Jag vill returnera frågan: Varför säger ni i utskottsbetänkandet att det är angeläget att kortfiskeområden bildas i de tre storstadsområdena? Är inte avsikten att man skall sälja fiskekort även sedan handredskapsfisket blivit fritt? Om inte, hur skall ni då få in pengar till den utökade fiskevård, den service och den ökade tillsyn som blir nödvändiga? Jag skulle också vilja ha ett svar på följande frågor: Är det det fiskekort som ni lanserade i utredningen och som Gösta Bohman vid något tillfälle kallade för mörtavgift som skall utgöra rikskortet? Skall det dessutom finnas lokala fiskekort? Och hur skall detta administreras? Det är ju alldeles klart att de tidigare fiskevattensägarna inte kan ta in några pengar härvidlag. I så fall måste ju statligt anställda sköta den saken. Det vore mycket intressant att få höra Åke Wictorsson redogöra litet mera idetalj för hur det här skall fungera. Hur har ni över huvud taget tänkt er att ordna med servicen åt fritidsfiskarna? Det är ju ändå så att de vägar som leder ned till vattnet utmed ostkusten ofta är enskilda markvägar. Skall man expropriera, eller skall man betala för inlösen av parkeringsplatser och för vägupplåtelse?

Herr talman! Jag skulle vilja uppmana Arne Andersson i Ljung att, innan han beskyller andra för politisk ohederlighet, ta reda på vad fiskevattensutredningen föreslagit när det gäller att skapa fler och mera upplåtna fiskevatten. Vi föreslog att handredskapsfisket i de stora sjöarna skulle släppas fritt, vidare att handredskapsfisket skulle lösas in vid Blekinges och Gotlands kuster. Ett annat förslag var mycket riktigt att vi när det gäller södra ostkusten under en övergångstid — för att ta reda på intensiteten i fiskevårdsområdesbildandet — skulle avstå från att lägga fram förslag om inlösen. Men vi deklarerade klart att vi såg det som en långsiktig målsättning. Men vad hände sedan med fiskevattensutredningens förslag i samband med den borgerliga trepartiregeringens behandling av frågan? Jo, man ”spolade” samtliga förslag om att öka upplåtelsemöjligheterna på det här området. Departementschefen, som då var Anders Dahlgren, förklarade att han inte hade några som helst avsikter på den punkten. Detta ledde till att vi socialdemokrater vid riksdagsbehandlingen redan förra året aktualiserade kraven i detta sammanhang och framförde förslag, vilka avvisades av den borgerliga majoriteten. Om Arne Andersson i Ljung skall beskylla en politisk motståndare för falskspel, skall han först göra rent på egen planhalva. Till Anders Dahlgren: När det gäller förslaget om kortfiskeområden i storstadsområdena skall det också finnas insjövatten, som måste ingå i en samordnad upplåtelse. Det är mot den bakgrunden som förslaget framförts att man skall vidta åtgärder för att få fram enhetliga kortområden.

Herr talman! Orsak och verkan är stundom en svår fråga att bena upp. Jag kan fortfarande omöjligt begripa, Åke Wictorsson, vad södra ostkusten har gjort för ont i sammanhanget eftersom det inte lades fram något förslag i vårt betänkande om inlösen av fisket i de stora sjöarna. Det var detta som det inte skrevs någon proposition om i enlighet med förslaget. Jag kan inte säga att jag varit särskilt ledsen för detta. Jag hade reserverat mig också mot detta — jag har av tidsskäl inte redovisat det — just av det enkla skäl som jag anfört i reservationen, att jag ansåg att den metod för fiskevårdsområdesbildning som vi föreslog för södra ostkusten var möjlig fullt ut också för de andra kustvattnen som omfattades av vårt förslag. Jag tror inte att Åke Wictorsson kan komma med någon som helst förklaring varför det skulle bli mer fiskevatten vid inlösen än om vattnen på annat sätt ställs till förfogande. Idén om inlösen är alldeles orimlig. Nr 45 Till sist, herr talman, ett par synpunkter beträffande det fiskevårdande Torsdagen den arbetet. Som det redan har sagts i debatten kommer helt uppenbart det 9 december 1982 fiskevårdande arbetet att försvåras. För den del av fiskerätten som tas i = anspråk på detta sätt kommer förmodligen inte samhället att engagera sigi Skilda fiskefrågor det fiskevårdande arbetet, utan det måste rimligen ligga kvar på den juridiska | ägaren, dvs. vattenägaren. Men hur skall det arbetet bedrivas? Finns det t.ex. någon fundering om hur gäddfisket på ostkusten skall klaras? Gäddan är en stationär fisk. Den vandrar med vattentemperaturen in och ut. Och den är en betydande tillgång och innebär en förnämlig | exportinkomst för kustfisket. Gäddfisket är också ett attraktivt fritidsfiskes objekt. | Det går heller aldrig att i en riksdagsdebatt resonera bort att detta är en väsentlig del av den utkomst som skärgårdsbefolkningen har och som vi — som jag sade i mitt huvudanförande — fäste så stor vikt vid då vi för några år sedan tillskapade den särskilda företagsformen skärgårdsföretag. Det gjorde vi för att bibehålla en levande skärgård. Och det är obegripligt att det socialdemokratiska partiet — med ett starkt socialt patos — nu är med om att plocka bort ett av de bärande elementen i skärgårdsföretag. Jag tycker att det är tråkigt att behöva tala om politisk ohederlighet. Men Åke Wictorsson förnekar klara fakta i den utredning som vi gemensamt lade fram och tänjer så hårt på överenskommelsen att det är lockande att ta till dessa kraftord, som det i och för sig vore önskvärt att inte använda i en riksdagsdebatt.
Herr talman! Det är riktigt vad Åke Wictorsson säger — jag hade som föredragande i regeringen inga som helst planer på inlösen av fiskevatten, eftersom vi var helt överens om en annan metod, nämligen att bilda fiskevårdsområden, och på det sättet ställa de större vattnen till förfogande för de fritidsfiskande. Det är också riktigt att socialdemokraterna, när den här propositionen behandlades i riksdagen, hade både motioner och reservationer som i stort sett gick ut på vad man i dag föreslår. Men det är också viktigt att säga att socialdemokraterna vid det tillfället i huvudsak tillstyrkte den nya lagen om fiskevårdsområden och deras bildande. Och det var ju litet inkonsekvent, om ni skulle släppa handredskapsfisket fritt, för då finns det ingen som helst anledning att bitråda den lagen. Den är ju helt verkningslös om nu handredskapsfisket släpps fritt. Det var en intressant upplysning, Åke Wictorsson, att kortfiskeområdena i storstäderna, t.ex. Stockholm, skall bildas inte för att man skall få fiska i Mälaren och Östersjön utan i de små insjöar och gölar som kan finnas runt omkring. Får jag fråga Åke Wictorsson: Varför står inte Åke Wictorsson kvar vid betänkandet från den utredning där han var ordförande, där det föreslogs införande av en riksavgift för att man skulle få pengar till fiskevårdande åtgärder osv.?

Herr talman! Det finns, Arne Andersson, 413 000 hektar enskilt fiskevatten på södra ostkusten. Av dessa 413 000 hektar är i dag 50 000 upplåtna som kortfiskeområden. Enkel matematik säger mig att det blir 363 000 hektar nya vatten som ställs till förfogande vid ett genomförande av förslaget om fritt handredskapsfiske. Sedan vill jag återkomma till frågan om den politiska överenskommelsen. I sitt senaste anförande var Arne Andersson tillräckligt detaljerad och redovisade att han redan i utredningen reserverade sig mot dens.k. politiska överenskommelsen. Två tre år efteråt tar Arne Andersson upp detta i riksdagens kammare och beskyller mig för att ha sprungit ifrån det han kallar en politisk uppgörelse, som han själv redan från början reserverade sig emot. Det säger allt om Arne Anderssons debatteknik i den här frågan. När det gäller skärgårdsföretagen vill jag säga att det stödet som bekant kom till på den socialdemokratiska regeringens förslag. Det innebär bl.a. — och det är riktigt — att man skall kunna inbegripa yrkesfisket i skärgårdsföretaget. Jag kan inte se något som helst skäl till varför man inte skulle kunna göra det också i framtiden, även om en och annan fritidsfiskare kommer ut med sitt spö till skärgårdsområdena. Till Anders Dahlgren: Det är naturligtivs förklarligt om Anders Dahlgren inte känner till de olika storstadsområdena, men när han påstår att det i Storstockholms omgivningar bara finns små sjöar och gölar kan man verkligen tala om understatement. Här finns betydande vattenområden, som det är skäl att organisera. Man tror nämligen att fritidsfiskarna alltid har tillgång till båt, men så är inte fallet. Framför allt kan man inte påstå detta om de nya grupper som vi vill ge möjlighet att aktivt ägna sig åt fritidsfiske. Därför finns det behov av att också i det sammanhanget tillvarata de möjligheter vi nu diskuterar.

Herr talman! Denna fiskefråga har delat utskottet i två hälfter, och det är i och för sig inget unikum när det gäller den här församlingen. Efter den inledande omgången, då alla argument har fiskats fram och bemötts, skall jag nu fatta mig kort för att spara några minuter av kammarens tid — kanske kommer andra ledamöter att nappa på detta. Fiskeutövandet har kommit att spela en allt större roll som fritidssysselsättning för många människor. Omkring två miljoner människor i åldrarna 15-74 år fiskar åtminstone någon gång om året, och av dessa fiskar ca 70 Io enbart med handredskap. Detta slås fast av 1973 års fiskevattensutredning, och jag finner ingen anledning att ifrågasätta detta konstaterande. Fritidsfiske kan utövas av ung och gammal, av män och kvinnor, och har därför i hög grad karaktär av familjeaktivitet. Det ger kontakt med naturen samt motion och avkoppling. En viktig uppgift för samhället är att skapa ett fritidsutbud som står öppet för alla, eftersom möjligheterna för den enskilde att aktivt utnyttja sin fritid är av stor betydelse för hälsa, anpassning och trivsel i samhället. I detta har givetvis fritidsfisket sin givna och naturliga plats. Detta är bakgrunden till vår motion i nu aktuella frågor. I jordbruksutskottets betänkande som nu behandlas berörs vissa fiskerättsliga frågor. I anledning av tre motioner från den allmänna motionstiden föreslår utskottet ett frisläppande av handredskapsfisket utefter Blekinges och Gotlands kuster, södra ostkusten samt de fem stora sjöarna. Nu höjs från vissa håll kraftiga protester mot ett bifall till utskottets förslag, protester som måste betecknas som överdrivna och där det ena argumentet försöker övertrumfa det andra. Den slutliga katastrofen tycks bli ändpunkten av alla de farhågor som nu förs fram. Jag tror att det finns skäl till litet besinning — överorden bör sållas bort. Herr talman! I vår motion 1981/82:1458 har vi, utöver frågan om fritt fiske i 1.. aktuella vatten, aktualiserat behovet av aktiva fiskevårdande åtgärder. De mest akuta problem som måste åtgärdas gäller främst bevarandet av goda bestånd av laxartad fisk i kustvatten och insjöar samt biotopförbättrande åtgärder för att ändra vattenmiljön i vissa vatten, där utvecklingen av goda fiskebestånd hindras. Laxuppgång och reproduktion förekom tidigare i en mängd vattendrag i hela Östersjöområdet. Genom vattenkraftsutbyggnader och föroreningar har antalet naturliga laxvattendrag reducerats kraftigt, liksom tillgången på laxartade fiskar. Den nuvarande situationen inger allvarliga farhågor och visar att de åtgärder och skyddsbestämmelser som kommit till användning i fiskevårdande syfte inte lyckats vända nedgången av fiskebeståndet inom det laxartade släktet. I vår motion anförde vi att skyndsamma åtgärder måste till för att garantera ett fortsatt laxfiskebestånd, eftersom ett sådant har stor betydelse för vårt land. Utskottet har också för sin del understrukit laxfiskets stora värde och att radikala åtgärder bör vidtas för att hindra att åtskilliga laxbestånd utrotas. Herr talman! Våra motionskrav har blivit positivt behandlade i utskottet, och jag kan därför yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet 1982/83:7.

Herr talman! Jag vill till riksdagens protokoll bara fästa den hedersbetygelse som det socialdemokratiska förslaget förärades med av vpk. Jag tycker att Åke Wictorsson skulle ha kunnat reda upp detta själv.
Repliken får endast avse John Anderssons anförande. Replikväxlingen mellan herrarna Andersson i Ljung och Wictorsson är avslutad.

Herr talman! Det är några saker som jag gärna skulle vilja ta upp med anledning av jordbruksutskottets betänkande nr 7. I motion 1981/82:281 begär Kerstin Ekman m.fl. — där finns även jag med —- att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att föreslå lämplig utformning av stöd för att bygga fiskefartyg i material som är omagnetiskt, vilket gör dem lämpade inte bara för fiske utan även för militärt bruk. Den svenska fiskeflottan är föråldrad. Mer än 80 96 är fartyg byggda före 1950. Den utgör ingen bra arbetsmiljö, och i många fall är inte säkerheten vad den borde vara. Sverige har stora tillgångar på fisk av olika slag. Dessa utnyttjas inte på långt när. Ändå importerar vi fisk för mer än 1 miljard kronor, alltså mer än dubbelt vår egen produktion. Fiskimporten utgjorde 1980 11 2 av vårt handelsunderskott. Som framgår av betänkandet råder inte enighet mellan fiskets företrädare och de statliga verk som handlägger fiskets frågor beträffande fiskets framtid och utveckling. I fiskeplanen och jordbruksnämndens yttrande är framtiden målad i svart. Det skulle vara fel att med dessa dystra profetior forma fiskets framtid. Jag konstaterar redan nu att bilden är helt annorlunda än fiskeplanen beskriver. Behållningen i prisregleringskassan låg den 1 juli nästan 20 miljoner högre än vad jordbruksnämnden hade beräknat. Kostnaden för innevarande års prisreglering hade jordbruksnämnden beräknat till 25 96 högre än i fjol. Utfallet innevarande år, under tre månader som vi har siffror på, är en minskad kostnad med 16 96. Fisket har alltid gått upp och ned. Med det nya prisregleringssystemet, som har varit i gång under 15 månader, skulle svackorna jämnas ut och näringen skulle ges en stabilitet som den tidigare saknat. Fisket har alltid formats efter verkligheten. I det riksdagsbeslut som fattades i maj 1978 ingår att fisket skall ha stöd när konjunkturerna sviktar, så att det inte slås ut av subventionerad import. Fisket saknar i motsats till jordbruket gränsskydd. Men vi behöver båtar. Vi behöver förnya flottan, så att vi kan få ungdomen att fortsätta yrket och utnyttja våra kvoter. Sverige med sin långa kust behöver båtar och kunnigt folk när det är ofredstider. Det är bara fiskets folk som kan ställa upp där. Om det finns intresse för att bevara fisket kommer goda och dåliga år att utjämna varandra, och näringen blir därigenom totalt sett lönsam, inte bara för sina utövare utan även för landet som helhet. Om fiskets folk får möjlighet att leva kvar och utveckla sin näring kan vi hålla skärgården levande, ge er service när ni kommer ut för att koppla av och uppehålla en beredskap för försvar och folkförsörjning praktiskt taget utan kostnad. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motion 281. Utskottets majoritet har tillstyrkt socialdemokratiska motioner som, om riksdagen fattar samma beslut, innebär fritt handredskapsfiske på södra ostkusten och i de fem stora sjöarna. Det är ett ingrepp i privat ägande. Härigenom berövas den enskilde en rättighet och en tillgång som han ägt sedan urminnes tider. Vi har från borgerligt håll inte accepterat en konfiskation som bl.a. innebär att många berövas sin möjlighet till försörjning — inte enbart därför att det blir ett besvärande intrång utan kanske mer därför att ingen nu längre svarar för fiskevården och tillsynen. Det borde ha funnits andra vägar att uppnå ett ännu bättre resultat. Om fiskerätten finns kvar i enskild ägo finns tillsyn och övervakning, och det finns folk som sörjer för fritidsfiskarnas trivsel. Det är inte troligt att ett frisläppande ger fritidsfisket fördelar. Med tanke på det goda samarbete som har rått mellan yrkesoch fritidsfiske har det gått att finna lösningar, och ingen behöver i dag avstå från att fritidsfiska i brist på fiskevatten. Det goda samarbete och förhållande som nu råder är i fara. Även om Åke Wictorsson tycker att han gör ett kap till sitt förbund, är jag inte övertygad om att hans medlemmar tycker detsamma. Att först ta ifrån människor det de äger och sedan förvänta gott samarbete är kanske att begära i mesta laget. Det är ett led i socialiseringen, som inte kommer att gagna de människor som har fiske som hobby och rekreation. De som bor på ostkusten och har sin bärgning ur havet protesterar kraftigt. De ser sin näring och sin existens hotade. Och om de inte längre kan leva på sitt fiske, vilket det finns stor risk för, ställer beslutet till obotlig skada. Kusten och skärgården är en stor tillgång, som skall vårdas. Det är den bofasta befolkningen som gör detta. Det blir inte bara svenska medborgare som får rätt att fiska, då svensk lag också medger utlänningar rätt att fiska med handredskap. Det har betytt invasion på den svenska västkusten av utlänningar, främst norrmän, och där finns det i dag inte längre något att fiska med spö. Det kan antas ha fler orsaker än handredskapsfisket. Säkert bidrar också den stora sälstammen, vattenförändringar och liknande. Men ökningen av handredskapsfisket är utan tvekan en bidragande orsak. De borgerliga ledamöterna i jordbruksutskottet har reserverat sig. Jag skall be att få yrka bifall till reservation 1. Vidare vill jag gärna ta upp min motion 315. Jag har där begärt att hälften av influtna s.k. 2:10-medel skall användas till fiskevårdande åtgärder och hälften till forskning och undersökningsverksamhet. Sverige svarar för två tredjedelar av laxproduktionen i Östersjön. Sverige bedriver också en omfattande forskning. Vid kvotförhandlingar med Finland för ett par veckor sedan klargjorde den svenska laxexperten att laxbeståndet i Östersjön inte är i fara. Det är de naturreproducerande stammarna som minskar katastrofalt. Det hjälper inte att sätta ut smolt och laxungar i de utbyggda älvarna om man vill rädda de naturliga stammarna. Det hjälper också föga att begränsa havsfisket då laxen i stället tas när den skall vandra upp i älvarna. För att klara reproduktionen och därmed de naturliga bestånden krävs åtgärder vid kusten och i älvmynningarna. Men det finns f. n. inte några pengar för sådant ändamål. Ersättningen för de utbyggda älvarna skall användas för utplantering. Dessa är med andra ord öronmärkta. EG bidrar inte längre med medel för laxreproduktion då vi på två år inte fått ingångna avtal godkända av EG-kommissionen. Det är alltför optimistiskt att förvänta att avtal kommer till stånd 1983. Tidigare har en del utsättningar bekostats med prisregleringsmedel. Med nuvarande regleringsekonomi är den möjligheten starkt begränsad. Det är ett stort ingrepp att stoppa fisket vid älvmynningarna. Många skulle därvid mista sin inkomst eller en stor del därav. Men det skulle vara en bra lösning att köpa lekvandrande lax av dem som fiskar och släppa förbi redskapen. Om man använde den ursprungliga fördelningen med 50 6 för fiskevårdande åtgärder av 2:10-medlen skulle det räcka att inköpa och släppa förbi 12-15 ton lax. Det skulle bli räddningen för de fyra naturreproducerande älvarnas laxstammar. Forskningen måste i så fall skäras ner med motsvarande summa, och jag anser att det bör ske för att i stället rädda laxbeståndet i de älvar som är laxreproducerande. Jag yrkar bifall till motion 315. Innan jag slutar skulle jag vilja säga en sak till Åke Wictorsson när han beklagar att yrkesfiskets representanter tillvaratar sitt folks intresse. Det finns en enig yrkesfiskarkår bakom de uttalanden jag har gjort i den här frågan om fritt handredskapsfiske. Det skulle vara underligt om man inte tillvaratar deras intresse. Det skulle vara illa i så fall. Det finns ett talesätt på sjön som lyder: Den som seglar för sitt nöje han skall väja för den som seglar för sitt bröd. Man kan resonera likadant om fisket. Den som fiskar för sitt nöje han bör väja för den som fiskar för sitt bröd. De människor som fiskar för sitt bröd på ostkusten är människor som har små inkomster, och det är deras område man inkräktar på. Jag tror inte att fritidsfisket kommer att vinna särskilt mycket på det. Jag skulle också vilja rätta Åke Wictorsson på en punkt. Jag tror han har fel beträffande det han sade om handredskapsfiske, dvs. spöfiske. Man kan ha andra slags handredskap, t.ex. släpdörj, bottendörj, m.m.

Herr talman! Jag anser det också vara mycket angeläget att den som fiskar för nöjes skull skall väja för den som fiskar för sitt bröd. Jag är mycket angelägen om att slå vakt om ett livskraftigt yrkesfiske. Det finns många skäl till att vi skall göra det. Men nu är Jens Eriksson ordförande i Sveriges fiskares riksförbund. Eftersom det i debatten gång på gång görs gällande att en fritidsfiskare med handredskap hotar en yrkesfiskares utkomstmöjligheter, skulle jag vilja be Jens Eriksson att redovisa ett exempel där en fritidsfiskare har hotat en yrkesfiskares utkomstmöjligheter. Det finns stora kustområden där den här situationen kan uppkomma i dag, oavsett vilket beslut riksdagen kommer att fatta om någon timme. Ge exempel på att fritidsfisket med handredskap har hotat yrkesfiskets utkomstmöjligheter!

Herr talman! Det skall jag gärna göra, Åke Wictorsson, därför att jag har erfarenhet av handredskapsfisket. Min far som har fiskat med ålryssjor i hela sitt liv fick många redskap förstörda — många ilanddragna ryssjor efter helgens handredskapsfiske då man kastat med spö och dragit i land redskap. Hummerfiskarna har gjort precis samma erfarenhet på västkusten, så detta är inget ovanligt. Det går att leva med detta, men nog blir det ett stort intrång, det skall vi komma ihåg. Man kan inte förneka de problem som det ställer till. Vi har haft en fantastiskt stor invasion, bl.a. av norrmän, på Bohuskusten, vilket har skapat problem. Handredskapsfisket har skapat problem. Det har tagit yrkesfiskarnas inkomster. Det är bra att Åke Wictorsson vill väja för dem som fiskar för födan, för jag tror att vi behöver göra det i framtiden med anledning av det speciella sätt på vilket man fiskar på ostkusten. Vi har haft ett fantastiskt fint samarbete med Åke Wictorssons förbund, och jag hoppas att han kan medverka till att det samarbetet fortsätter. Det har aldrig funnits några motsättningar mellan de verkliga fritidsfiskarna och yrkesfiskets organisationer, men nu tycker jag att ni är ute på en farlig väg, så ni får nog passa er:

Herr talman! Jens Eriksson kunde alltså inte ge något exempel på att yrkesfiskarnas utkomstmöjligheter har hotats av ett fritt handredskapsfiske. Däremot pekade han på vissa problem som kan uppkomma när man inte har tillräcklig respekt för varandras redskap, ett förhållande som jag i mitt inledningsanförande förutskickade att regeringen noga skulle beakta i sitt beredningsarbete. På den punkten är alltså Jens Eriksson tillgodosedd.

Herr talman! Jag vet inte vilka bevis Åke Wictorsson vill ha. Det räcker kanske som bevis att de som bedriver det kustnära fisket på västkusten är människor med små inkomster. Utan tvivel finns det stora problem, och fritidsfisket inkräktar på yrkesfisket. På västkusten har vi nästan ingenting kvar längre att fiska med handredskap. Vi har därför nu inte något särskilt stort fisketryck. Men det beror alltså inte på att det inte skulle finnas människor som vill fiska utan på att ingenting finns att fiska.

Herr talman! Anhängarna av det socialdemokratiska förslag som vi diskuterar i dag vill gärna göra gällande att ett frisläppande av handredskapsfisket på ostkusten och i de stora sjöarna inte skulle vara till men för den bofasta befolkningen. Jag var i söndags på ett skärgårdsting på Djurö i Stockholms skärgård. Där kunde jag lätt konstatera att befolkningen i Stockholms skärgård har en helt annan uppfattning. Det klargjordes där med eftertryck. Dess värre var inte Åke Wictorsson närvarande vid det här skärgårdstinget, inte heller någon annan företrädare för den socialdemokratiska riksdagsgruppen, såvitt vi kunde märka — fanns det någon där var vederbörande i så fall förfärligt tyst och tillbakadragen. Det var naturligtvis beklagligt, och det avslöjar likgiltigheten för skärgårdsbornas synpunkter i denna för dem så avgörande fråga. Jag är oerhört förvånad över att socialdemokraterna lägger fram ett sådant här förslag till omröstning i kammaren och sedan inte ställer upp när de berörda människorna vill diskutera konsekvenserna av det förslaget med dem. Jag tror att det är viktigt att vi tar skärgårdsbornas bekymmer på allvar. De lever ofta på marginalen, och det krävs inte mycket för att många av dem skall uppleva sin situation som ohållbar. I Stockholms skärgård har vi under senare år kunnat se en positiv utveckling av den bofasta befolkningen, en befolkningsökning efter en lång tid av tillbakagång. Det beror delvis på en framsynt politik från statsmakternas och de regionala myndigheternas sida under senare år, en medveten satsning för att skapa förutsättningar för en levande skärgård. Nu kan denna utveckling komma att vändas i sin motsats. Det vore tragiskt. Detta är ett förslag som uppenbarligen är till men för den bofasta skärgårdsbefolkningens intressen. Men jag vill också, herr talman, påstå att den inte heller är bra ur fritidsfiskarnas och fritidsfolkets synpunkt. För oss som bor i Stockholmsregionen är Stockholms skärgård en oerhört viktig källa till rekreation. Men skall Stockholms skärgård vara denna värdefulla tillgång för den här delen av landet, så krävs det just att det är en levande skärgård med en bofast befolkning och ett fungerande näringsliv. Och därvidlag är yrkesfisket en mycket viktig del, också inomskärsfisket som nu närmast berörs. Det ligger alltså även i fritidsfolkets och fritidsfiskarnas intresse att förutsättningarna för en levande skärgård bevaras. En annan sak som också i hög grad ligger i fritidsfiskarnas intresse är att vi får en god fiskevård. Jag tror inte att det främjas bäst genom en socialisering av fiskevattnen och en fiskevård i statens regi, utan det främjas bäst genom att man har fiskevårdsområden och vattenägare som har ett lokalt ansvar för varje enskilt vatten. Det förslag som dåvarande jordbruksministern Dahlgren lade fram och som också riksdagen biföll, om inrättande av fiskevårdsområden, tillfredsställer både fritidsfiskarnas och yrkesfiskarnas behov. Det öppnar tillgång till fiskevatten för fritidsfiskarna. Samtidigt tryggar det yrkesfiskarnas intressen, eftersom de kan skapa garantier för att fritidsfisket sker inom de ramar som ett fortsatt yrkesfiske möjliggör. Det tryggar en levande skärgård, och det slår fast ansvaret för fiskevården. Det blir alltså fiskevårdsområdena som har ansvaret för en långsiktigt väl fungerande fiskevård. Det är gynnsamt för den bosatta befolkningen, och det är också gynnsamt för fritidsfolket i skärgården och för fritidsfiskarna. Därför, herr talman, är det min förhoppning att riksdagen i dag säger ett klart nej till det socialdemokratiska förslaget om att släppa loss handredskapsfisket på ostkusten och de stora sjöarna.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

Herr talman! Det har redan sagts mycket i debatten, och det har klart framgått att ärendet har mycket stor principiell betydelse. Men utifrån den mer principiella diskussionen har många praktiska frågor dryftats. Jag skall inte nu diskutera den principiella sidan av saken, utan jag skall begränsa mig till en mera praktisk fråga. För snart 20 år sedan började vi moderater intensifiera Storstockholmsregionens glesbygdsfrågor, och det gällde då framför allt Stockholms skärgård. Vi ville slå vakt om en levande skärgård, dvs. en bygd som inte bara lever upp under sommaren utan som lever under hela året. För alla de hundratusentals svenskar som på olika sätt vill ge sin fritid och sin semester ett innehåll i skärgården är det ofantligt viktigt att skärgården lever året om. Det gick faktiskt ganska många år innan vi fick stöd från de övriga partierna kring målet: en levande skärgård. Men så småningom fick vi allt större förståelse för att det måste vidtas konkreta åtgärder, och till detta har inte minst — det vill jag gärna säga — skärgårdsbefolkningen och framför allt skärgårdsföreningarna medverkat. För dem har det stått klart att vi har den hembygd - var vi än bor — som vi själva förtjänar. Jag skulle alltså vilja väga in sysselsättningspolitiska synpunkter i debatten. Det finns ca 120-130 yrkesfiskare i Östersjön. Av dem bor ca 11 i Stockholms län. Därutöver tillkommer sex sju yrkesfiskare som fiskar i Mälaren och som bor i Stockholms län. I dag är ett trettiotal yrkesfiskare arbetslösa i hela riket, varav en bor i Stockholms län. Man kan alltså inte säga att arbetslösheten är riktigt så stor, men det är helt klart att yrkesfiskarnas sysselsättning kan påverkas menligt av socialdemokraternas strävan i denna fråga. Detta kan orsaka ökad arbetslöshet. De flesta skärgårdsbor utövar flera olika yrken för att få tillräckliga inkomster för sitt uppehälle under hela året. Det var det som var utgångspunkten för den skärgårdsutredning som framlade ett förslag i början av 1970-talet. Fisket är ett av de yrken som kan bedrivas under viss del av arbetsveckan eller under viss del av arbetsåret — vi bör alltså komma ihåg att just i denna skärgård och den typ av kust som den representerar betyder handredskaps fisket mer än något annat fiskesätt. Jag menar att detta bör vägas in när man diskuterar frågor som rör skärgården och kustområdenas befolkning. Därutöver kan jag litet mera parentetiskt påminna om den ökande konsumentgrupp som efterfrågar färsk fisk. Visst har väl den djupfrysta fisken varit en innovation som vi konsumenter har uppskattat, men nog är det många som föredrar den färska fisken. Sammanfattningsvis, herr talman, har denna fråga en arbetsmarknadspolitisk aspekt, och jag menar att den frågan — frågan om sysselsättningen — bör prioriteras.

Herr talman! Jordbruksutskottets socialistiska majoritet har fattat beslut om att föreslå riksdagen att uppdra åt regeringen att utarbeta förslag som syftar till att underlätta fritidsfisket för allmänheten genom ett inlösande av handredskapsfiskerätten utefter vissa kuststräckor inkl. hela kusten runt Gotland. Här har från flera talare framförts betänkligheter mot förslagets genomförande, och man har påtalat de negativa konsekvenser för yrkesfiskare och andra som bor vid kusterna som kan bli följden. Jag skall här inte upprepa vad som tidigare har sagts men väl instämma i det som Anders Dahlgren har framfört. Utskottet talar om allmänna rekreationspolitiska motiv som ett bärande skäl för att släppa handredskapsfisket fritt. Jag är inte så säker på att värdet av ökade fiskemöjligheter för de många människorna ligger enbart i att ohämmat släppa handredskapsfisket fritt, men jag tror att det är viktigt att alla berörda parter engageras på ett mera positivt sätt. Där torde bildande av fiskevårdsområden vara ett betydligt bättre sätt att snabbt åstadkomma den service som fritidsfiskarna efterfrågar och som samhället eftersträvar. Ett frivilligt samarbete mellan fritidsfiskarna och fiskerättsägare skulle bäst tillgodose krav på god fiskevård. Denna uppfattning delas av såväl Gotlands kommun som länsstyrelsen på Gotland. Den direkta orsaken till att jag gått upp i debatten här i dag är att situationen förmodligen blir något allvarligare på Gotland än vid övriga kuster. Det skälet att vi som bekant har mer än 300 000 turister på Gotland varje sommar innebär självfallet att det blir stora påfrestningar på kustbefolkningen, och risken för konflikter är uppenbar. Sedan urminnes tider används strandängarna och de marker som ligger ner mot stranden till betesmarker för ungdjur och kanske främst för fåren. Markägarna längs kusten är mycket upprörda över de olägenheter som kommer att uppstå vid ovarsam framfart med fordon, ofta med ihjälkörda och skadade lammungar som följd. Fritidsfolket lämnar stängsel öppna efter sig och iakttar inte alls de villkor som måste gälla vid betesdrift. Detta är erfarenheter som markägare gjort under i dag gällande förhållanden, och man känner alltså en stor oro för den utveckling som kan bli en följd, om förslaget genomförs. De strandbönder vilkas ofta steniga och magra jordar inte ger tillräcklig bärgning har i fisket ofta haft en inkomstkälla som gjort att de kunnat existera. Denna möjlighet ser de nu i viss mån hotad. Ur naturvårdssynpunkt kan också stora värden stå på spel. Den ömtåliga strandmarken med häckande fåglar är ju ytterst känslig för de störningar som man på goda grunder också kan befara blir en av följdverkningarna. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Utefter Gotlandskusten kan varje svensk obehindrat fiska med nät. Däremot är handredskapsfisket inte fritt. Nu säger Gunhild Bolander att om man släpper lös handredskapsfisket hotar man utkomstmöjligheten för fiskare och för de lantbrukare som existerar på strandområdena. Min fråga till Gunhild Bolander är: Hur är detta möjligt? Är inte riskerna för och hotet mot utkomstmöjligheterna och möjligheter att överleva betydligt större genom det fria nätfisket som redan i dag finns på Gotland? I själva verket är det ju så att denna punkt av fiskevattensutredningens förslag en gång i tiden tillstyrktes t.o.m. av yrkesfiskets riksorganisation i Sverige, därför att man upplevde att de nuvarande förhållandena var så relativt orimliga.
Herr talman! Jag kan medge att inkräktandet vid handredskapsfisket kan vara en marginell del av det hela. Då är oron så mycket större bland markägarna och strandbönderna för de störningar som följer med fisket.

Herr talman! Medelåldern bland de svenska fiskefartygen är hög. Svenska marinens behov av hjälpfartyg i minröjningsorganisationen är stort. Det kan ha stor betydelse för svensk varvsnäring, om man från statens sida är beredd att satsa för att klara av en förnyelse av fiskeflottan och förse marinen med användbara hjälpfartyg. Detta har framförts i motionen 1981/82:281. Samma synpunkter framfördes i en motion år 1981, dvs. en motion som står omtalad i utskottets betänkande och som avslogs här i kammaren våren 1981. Frågan är lika aktuell i dag, och i motsats till utskottet anser vi motionärer att det behövs en genomgång av tänkbara åtgärder från statens sida. Jag framförde här i kammaren den 2 juni 1981, när den föregående motionen behandlades, min förvåning över att försvarsutskottet inte beretts möjlighet yttra sig. Den gången var det näringsutskottet som behandlade motionen. Nu har den i samma fråga väckta motionen behandlats i jordbruksutskottet, men inte heller nu har försvarsutskottet fått yttra sig. Det är ganska förvånande att man inte heller denna gång tagit hänsyn till att problemet gäller både fiskeflottan och marinen. Vi motionärer delar inte utskottets förhoppning, att önskemålen om 8 Riksdagens protokoll 1982/83:45-46 statliga insatser för att få fram fiskefartyg som kan utnyttjas även av marinen skulle vara tillgodosedda. Vad som hänt är att man beslutat att bygga ett fiskeskepp som kan vara användbart även för marint bruk. Intresset är stort från marinen att finna en bra lösning. I motionen begär vi tillsättande av en utredning med uppgift att föreslå lämplig utformning av stödåtgärder för byggande av fiskefartyg i plast, lättmetall eller trä, lämpade för såväl civilt som militärt bruk. Eftersom jag anser att en sådan utredning verkligen behövs för att man skall hitta en lösning, yrkar jag bifall till motionen 1981/82:281. När det gäller det avsnitt i betänkandet där utskottet talar om behovet och möjligheterna att förnya fiskeflottan delar jag Jens Erikssons synpunkter och anser att man vid den fortsatta diskussionen i frågor rörande behov av förnyelse av fiskeflottan bör ta hänsyn till de ändringar som eventuellt kommer att göras i långtidsplanen.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in i debatten om handredskapsfisket på annat sätt än att jag vill uttrycka tillfredsställelse med förslaget om frisläppande. Går förslaget igenom, är det en seger för demokratin, och det torde många känna glädje över. Jag skall ta upp den mer udda frågan, den som utskottet kallar ljusterfiske efter ål. Den frågan gäller också en viktig fritidssysselsättning men för ett mycket mindre antal utövare. På grund av att gruppen är så liten har den mycket svårare att göra sig hörd, utöva påtryckningar och idka lobbyverksamhet. Gruppens storlek borde inte få inverka på riksdagens beslut. Jag tror att vi generellt har anledning att vara mycket uppmärksamma på det här området. Ljusterfiske är egentligen inte någon bra beteckning på det fiske som vi motionärer i motionen 1981/82:1037 föreslår åter skall få utövas i mycket begränsad omfattning. Det verktyg som vi föreslår skall få användas igen är inte ett konventionellt ljuster utan ett specialfångstmedel för fiske efter ål — bara just efter ål. Namnet ljuster har sedan gammalt en så dålig klang att det avskräcker dem som inte närmare känner till fångstsättet. Den här frågan diskuterades även förra året här i kammaren. Jag vet att det inte är populärt att envist återkomma när man fått stryk en gång, men jag försäkrar utskottet och kammarens ledamöter att jag gör det efter många påtryckningar. Frågan engagerar verkligen människorna i Blekingeskärgården — märkligt många med tanke på att alla vet att mycket få skulle få dispens för att använda metoden, om motionen skulle bifallas. Ett är klart: Utskottets inställning har man ingen förståelse för. Den motivering som utskottet använde för avslag vid förra årets behandling hade inte mycken bärighet, och årets motivering är inte ett dugg bättre. Utskottet skriver: ”Det kan knappast anses rimligt att medge återinförandet av en gammal fiskemetod av kulturella skäl och fritidssysselsättningsskäl om fiskemetoden av fiskeexpertis anses olämplig från fiskevårdssynpunkt. Motionen avstyrks således.” Får jag fråga utskottets talesman: Betyder detta att det är rimligt att medge återinförande om vi kan bevisa att fiskemetoden inte är olämplig från fiskevårdssynpunkt? Under senare år har jag tagit alla tillfällen i akt att fråga fiskeexpertis om deras inställning till s.k. ålhuttning. Ingen jag träffat har ansett att fiskemetoden är särskilt olämplig. Då har jag ändå talat med tjänstemännen på fiskelaboratoriet i Lysekil, vid havsforskningsinstitutet i samma trakt, med tjänstemän i fiskeristyrelsen och med många andra. Den mest kunniga expertisen på området är utan tvivel ändå att söka i Blekinge, och varför inte peka på medlemmen av denna kammare Hans Wachtmeister, naturvårdaren och djurvännen. Ingen kan på allvar tro att han skulle kunna omhulda fångstmetoder med stort inslag av djurplågeri. Låt mig citera slutorden i hans inlägg i fjolårets debatt: ”Det är en mångtusenårig fiskemetod som det gäller, som nu till för kort tid sedan bevarats som ett levande kulturminne — och därtill, vilket man inte minst kan vara glad åt i dessa dagar, utan kostnader för det allmänna. Den kulturhistoriska faktorn väger med andra ord så tungt att man kan ifrågasätta om inte motionen hade bort remitteras till kulturutskottet i stället för till jordbruksutskottet. Vi har anledning att vara tacksamma mot dem som hjälper oss i denna del av kulturminnesvården, och jag yrkar därför än en gång bifall till min reservation.” Herr talman! Med det sagda hemställer jag till kammarens ledamöter: Gör något ovanligt! Avskaffa ett onödigt förbud! Avskaffa en helt onödig restriktion! Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! En seger för demokratin, säger Ralf Lindström att utskottets förslag är. Låt mig säga att det var ett ovanligt cyniskt yttrande. Ralf Lindström menar att om man bara är i majoritet så är allt tillåtet. Så är det inte. I ett demokratiskt beslut måste omtanken om, omsorgen om och konsekvensen för alla vägas in. De som i kustbygden och skärgården nu snart kanske får uppleva Ralf Lindströms demokratiska triumf betraktar inte denna som resultatet av en demokratisk syn utan som något som är motsatsen. De talar om konfiskation, om ödeläggelse, och deras ord förtjänar också att uppmärksammas i denna debatt.
Herr talman! Jag menar att det är en seger för demokratin i och med att alla får nästan samma möjlighet att utöva bl.a. handredskapsfiske. Det är ingen seger för den politiska demokratin — det är normalt att majoriteten får råda.
Herr talman! Demokrati för Ralf Lindström är att alla delar lika. Då är det demokrati om jag kommer hem till Ralf Lindström och skördar i hans trädgård, om han har någon, eller av hans produkter. Det är då den högsta form av demokrati. Jag kan inte fatta yttrandet på annat sätt.
Herr talman! Jag tycker att det är en seger, ett litet steg mot ett mer demokratiskt samhälle, om alla får större rätt till naturtillgångarna, för det är vad det gäller. Tyvärr har jag ingen trädgård, så jag har litet svårt att svara på frågan. Men om jag hade någon, så tror jag inte att vi skall blanda in den i det här ärendet.

Herr talman! Det finns några få tillfällen då de ideologiska skiljelinjerna markeras skarpt i riksdagen. Det är då rågången mellan en socialistisk samhällssyn och en liberal framträder helt klart. Ostkustbefolkningens urgamla rätt till sina fiskevatten är en sådan fråga. Den enskilda äganderätten till mark och vatten — och de rättigheter som förknippas med denna — har betytt mycket för Sverige. Jag tror att de flesta av oss känner till den historiska betydelsen för Sverige av att alltid ha haft ett fritt bondestånd, som ocskå förmått att värna sina rättigheter. I dag — långt efter ståndsriksdagens upphörande — står socialdemokraterna beredda att driva igenom en lagstiftning, som allvarligt skulle försämra kustbefolkningens möjligheter att bedriva sin näring. Enskilda människors egendom skall i ett slag göras till allmän egendom. Ostkustbefolkningens rätt till sina fiskevatten skall urholkas. Det kallas för socialisering. Och mot denna protesterar befolkningen ute i skärgården med all rätt. Var gång man skall lagstifta innebär det att man väger intressen mot varandra. Så är det naturligtvis också i det här fallet. Fritidsfiskets intressen står mot människor, vilkas utkomst ofta beror av villkoren just för deras näringsfång. Fritidsfiskarna förorsakas förvisso en del olägenheter av att de tvingas köpa fiskekort för olika vatten. Men detta trots allt begränsade besvär skall vägas mot intresset för enskilda familjer, som helt eller delvis lever på fisket ute i skärgården och för vilka inkomsterna av fisket ofta är den marginal som avgör om de skall kunna leva kvar i skärgården eller om de skall tvingas att flytta därifrån. Det socialdemokratiska arbetarpartiet anser det så viktigt att göra fritiden 121 något bekvämare för vissa, att man riskerar att kasta ut bofast befolkning i eventuell arbetslöshet. Med förlov sagt, herr talman: Vi moderater tycker tvärtom! Det är ingalunda av njugghet mot fritidsfiskarna, utan främst av respekt för vår historiska tradition, för rätten till enskild egendom och för dem vilkas bärgning det faktiskt gäller. Är det verkligen nödvändigt, för att tillgodose fritidsfiskarnas önskemål om fiskevatten, att genomföra denna socialisering? Nej, det är det givetvis inte! Men två skäl tycks ha dikterat socialdemokraternas ställningstagande. Det ena är att fritidsfiskarna har en stridbar och i det här avseendet framgångsrik representant för sina intressen i riksdagens jordbruksutskott. Det andra är att de som nu berörs inte är så många till antalet och att deras näring kanske inte heller är av så stor nationalekonomisk betydelse. Det är svårt att tänka sig att ens de vildaste marksocialiserarna inom det socialdemokratiska partiet skulle föreslå samma socialiseringsklipp om det gällt jordbruket, även om det för många säkerligen känns frestande. Men i det här fallet skall ett stort kollektiv gynnas, medan en liten grupp blir lidande. Det är ingenting ovanligt när det gäller socialister. Den enskildes värn — skyddet för henne och honom — är icke socialdemokraternas starka sida. Det får vi stå för. Vi har också problem i Sverige i dag, med en skuldbörda och räntebörda som växer för var dag. Bördorna på kommande generationer blir allt tyngre. Enskilda ställs inför allt större påfrestningar. Vi måste dra åt svångremmen och spara också på angelägna sociala utgifter — ja, t.o.m. på pensionerna, har socialdemokraterna sagt. Är det då den angelägnaste av angelägna uppgifter att lägga ut pengar på att socialisera folks fiskevatten? Ingen vet vad den tänkta expropriationen kan kosta — kanske flera hundra miljoner. Ingen känner resultatet för de hushåll som i dag helt eller delvis lever på detta fiske. Men vi vet att försörjningsmöjligheterna i skärgården i varje fall kommer att försämras, även om vi inte vet hur mycket. Vi vet att en näringsgren kommer att försvagas, fastän vi borde göra flera livskraftiga. Vi vet också att avfolkningen av skärgården kommer att öka. Vi får färre bofasta, som vårdar och ser till en av Sveriges värdefullaste naturtillgångar. Fritidsfiskare är ingalunda sämre än andra — kanske tvärtom bättre. Men vi vet trots detta att skyddet för naturen kommer att bli sämre, för det vi äger det vårdar vi, men det som är allmän egendom förslits hårdare. Något viktigare att värna om än den unika svenska skärgården finns kanske inte. Jag undrar vilka nya krav på skattepengar för naturvård som kommer att uppstå i spåren av denna socialiseringsoffensiv — om den nu genomförs — och som riksdagen kommer att få ta ställning till om ett antal år. Skärgårdsmiljön är omistlig. Den har formats av människor som i århundraden har levt och verkat där. Fisket, jordbruket och jakten har varit grunden för skärgårdens kulturlandskap. Nu vi!l socialdemokraterna rycka undan en av grundpelarna för skärgårdsfolkets existens. Det är tanklöst och dogmatiskt. Det är inte heller någon bagatell, Åke Wictorsson. Vore det en bagatell, skulle man inte ha reagerat så kraftigt som man gör ute i skärgården. Varför kan inte dessa människor få vara i fred. De ligger ingen till last. De vill bara få fortsätta att fiska som de har gjort i generationer. De protesterar nu på det sätt som de förmår. De har inte bjudits in till några överläggningar. De är väl för få för att socialdemokraterna skall anse det intressant. Till skärgården når inga öppna händer. Socialdemokraternas främste företrädare i denna fråga, Åke Wictorsson, reser inte ens dit, när befolkningen ber honom komma. Dövörat är vänt åt öster — inte ovanligt, frestas man säga. Herr talman! För första gången på mycket mycket länge tänds vårdkasar i vår östra skärgård, från Blekinge i söder till Stockholms skärgård i norr. Men de tänds i dag inte såsom en varning för fienden utan såsom en protest mot Sveriges folkvalda riksdagsmajoritet. Men makt är icke rätt och får icke heller blir det. Om denna votering slutar så illa som den kan göra, finns det fortfarand2 en möjlighet, nämligen att regeringen låter förnuftet tala.

Herr talman! Jag har tidigare i dag sagt att denna debatt varit högljudd. Jag har vidare sagt att den har utnyttjats av moderaterna i partitaktiska syften. Inlägget från Ulf Adelsohn bekräftar båda dessa påståenden. För det första är det allvarligaste hotet mot utkomst och bärgning i våra skärgårdsområden den våldsamma privatisering som har skett där genom enskild fritidsbebyggelse. Den hotar underlaget för skärgårdsbornas utkomst och överlevnad. När stod moderaterna upp och bekämpade den utvecklingen? I själva verket hotar denna privatisering väsentliga intressen. Den hotar allmänhetens och även skärgårdsbefolkningens tillgång till fiske, natur och hav. Ett fritt handredskapsfiske är ju inte förbehållet fastlandsborna. Betydande grupper i skärgårdsområdena har i dag inte fiskerätt men är intresserade av sådana möjligheter. För det andra genomförde vi 1950 den första inlösen av fiskerättigheter efter Norrlandskusten och i Mälaren. Detta är alltså inte någon exceptionell händelse och det våldsamma ingrepp i den enskilda äganderätten som Ulf Adelsohn vill göra det till. Hur skulle det kunna vara det? Det förslag som ursprungligen framlades av fiskevattensutredningen stöddes av centerpartiets och folkpartiets representanter i utredningen. Tror Ulf Adelsohn att dessa representanter gick i spetsen för en våldsam socialiseringsaktion mot den enskilda äganderätten i vårt land? Påståendet att moderaterna alltid har stått upp till kamp för den svage och den enskilde vill jag bestrida. Jag vill i stället hävda att det är den socialdemokratiska välfärdspolitiken som, även för skärgårdsborna, har varit en garanti för trygghet, utkomst och bärgning. Det visar inte minst den skärgårdspolitik som den socialdemokratiska regeringen gick i spetsen för.

Herr talman! Jag skall inte inleda en ny sakdebatt med herr Wictorsson. Jag vill bara säga att vi inte utnyttjar detta för partitaktiska syften. Vi talar för en liten grupp bofasta ute i skärgården, som man kanske tycker är för liten. Herr Wictorsson talar för det stora kollektivet fritidsfiskare. Är det någon som är partitaktiker, är det i så fall herr Wictorsson. Vad vi försöker göra är att stå upp till värn för en liten grupp människor, som inte har tillräckligt stöd hos det socialdemokratiska partiet, för, som jag har sagt, de kanske är för få. Vad finns det för trygghet för deras utkomst och bärgning i ert förslag? Inte en tanke åt det hållet! Vi har intagit vår ståndpunkt därför att vi vill värna det vi anser vara historiskt och ideologiskt riktigt för en liten grupp människor. Herr Wictorsson har som vanligt talat för det stora kollektivet. Kalla sedan inte oss för partitaktiker, herr Wictorsson — det klingar mycket falskt!

Herr talman! Jag glömde att svara på Ulf Adelsohns anklagelse mot mig för att jag inte hade besökt det skärgårdsting som arrangerades i söndags. Den faktiska situationen är att jag ännu inte i denna dag har fått någon inbjudan till detta skärgårdsting. Detta skulle i och för sig ha varit en händelse av mindre betydelse, om det inte dessutom hade varit på det sättet att jag hade varit inbokad för ett annat arrangemang sedan drygt en månad tillbaka. Lovar man att ställa upp och hålla ett anförande, bör man försöka hålla sitt löfte — det brukar i alla fall jag göra. Så till min ovilja att ställa upp och diskutera med skärgårdsbefolkningen. Till skillnad från Ulf Adelsohn har jag ställt upp på skärgårdstingen i Stockholms skärgård sedan 1970 och mött skärgårdsborna år efter år i en debatt om dessa frågor. Vad man än kan lägga mig till last, inte tror jag att någon efter att ha deltagit i de skärgårdstingen kan påstå att jag är för feg för att ställa upp och försvara mina åsikter. Det tror jag även skärgårdsborna är beredda att vitsorda. Sedan säger Ulf Adelsohn att vi utlämnar skärgårdsborna genom vår politik och att deras värn för framtiden är moderaternas vaktslående om den enskilda äganderätten. Min upplevelse av skärgårdsbornas situation är följande. För att vi skall ha en levande skärgård, i Stockholms län och i andra kustområden, fordras det att det finns ett samspel mellan befolkningen på fastlandet och skärgårdsbefolkningen. Det är nödvändigt att vi ser detta som en enhet, att vi försöker att gemensamt lösa problemen och klara behoven. Fastlandsbefolkningen är beroende av skärgårdsområdena för avkoppling och rekreation. Skärgårdsborna är beroende av fastlandsborna för att skapa utkomstoch överlevnadsmöjligheter i skärgårdsområdena. Där finns ett ömsesidigt samband, och det måste man försöka förstå i de här debatterna. Felet i er argumentering, Ulf Adelsohn, är att moderaterna bortser ifrån detta samband. Ni tror att det är möjligt att skapa ett skärgårdssamhälle som är helt avsnört från den övriga delen av landet och att detta skärgårdssam hälle kan existera på sina egna villkor. Det är där det grundläggande felet ligger i er politik.

Herr talman! Jag blir alltmer fascinerad. Jag har aldrig i mitt liv påstått att skärgårdsbefolkningen kan, skall eller vill leva helt avsnörd från den övriga befolkningen. Men det är väl inte detsamma som att deras fiskevatten skall socialiseras. Den logiken är t.o.m. alltför halsbrytande för att Åke Wictorsson skall kunna stå för den om någon minut här. Jag känner dessutom förvåning å våra egna vägnar. Vi har som utgångspunkt att man gemensamt skall tillgodose behoven. Men herr Wictorsson, om det vore så att ni socialdemokrater på ett så elegant sätt gemensamt uppfyllde behoven och det här inte innebar att avsnöra befolkningen, varför protesterar då denna i himmelens sky? Även om herr Wictorsson inte åkte ut till skärgården den här gången för att träffa befolkningen där, måste väl herr Wictorsson i alla fall ha läst tidningar, hört på radio eller sett på TV att man där protesterar i himmelens sky. Den bild som människorna har av detta är inte att de gemensamt har fått sina behov tillgodosedda tack vare den socialdemokratiska riksdagsmajoritetens generösa hand. Jag vill ge herr Wictorsson ett råd — även om jag inte tror att han följer det — men den här frågan hastar icke. Begär en bordläggning i dag! Åk ut och möt skärgårdsbefolkningen nu! Ta upp den här diskussionen med människorna i skärgården nu! Jag tror att det skulle vara nyttigt. Varför inte? Jag kan garantera att den moderata gruppen kommer att biträda ett sådant bordläggningsyrkande. Herr Wictorsson har således möjlighet att bordlägga frågan, att åka ut till skärgården och att diskutera med befolkningen där. Sedan tar vi upp frågan igen.

Herr talman! I en avslutande replik till mig för ett par timmar sedan — själv saknade jag replikrätt då — konstaterade Åke Wictorsson att det var avslöjande för min debatteknik att jag redan i utredningsbetänkandet hade reserverat mig till förmån för fiskevårdsområdesbildning i de fem stora sjöarna i stället för inlösen. Den som inte har sysslat så mycket med sådant här skulle lätt kunna uppfatta detta som om jag företrädde någon typ av dubbelspel. Debatteknik i den mening som Åke Wictorsson avser i det här fallet är att jag just i denna debatt i dag har precis samma uppfattning som den jag hade när Åke Wictorssons fiskevattensutredning avlämnade sitt betänkande. Detta faktum borde väl ändå stå kvar. Skillnaden är bara den att debatteknik i den här meningen är att Åke Wictorsson under resans gång har tillägnat sig en ny uppfattning. Det är således skillnaden mellan mitt och Åke Wictorssons synsätt. Tillåt mig bara, herr talman, eftersom jag ändå har ordet, att notera att Åke Wictorsson i sitt allra senaste inlägg konstaterade hur viktigt det var med ett samspel mellan skärgårdsbefolkningen och fastlandsbefolkningen. Det instrumentet är verkligen underligt stämt, när man med samspel menar att en stor grupp i och för sig trivsamma fritidsintressen skall ställas mot skärgårdsbefolkningens berättigade krav på en någorlunda säker utkomst i annars ganska knappa omständigheter. Det är ett underligt sätt att se på samspel, Åke Wictorsson! Jag tycker nog att Ulf Adelsohns slutreplik därvidlag gav väldigt mycket. Han föreslog ju en diskussion med människorna om detta. På det sättet kan samspelet verkligen klarläggas. Det kan man uppnå genom det bordläggningsyrkande som rekommenderats. Jag hoppas att det är för den skull som Åke Wictorsson nu tänker ta talarstolen i besittning.

Herr talman! Nej, det finns verkligen inget skäl till att bordlägga det förslag som föreligger från jordbruksutskottet.

Det var alltå ett förslag som jag biträdde i fiskevattensutredningen. Mot detta reserverade sig Arne Andersson. Därmed bortföll en del i den politiska uppgörelsen. Och dessutom tillkom detta att den borgerliga trepartiregeringen spolade hela tanken på inlösen av handredskapsfisket, vilket vi från socialdemokratiskt håll reagerade mot. Och redan vid den tidpunkten föreslog vi inlösen. Sedan kommer Arne Andersson ett antal år därefter och anklagar mig för att ha sprungit ifrån en politisk uppgörelse som han redan inledningsvis reserverade sig mot. Det var detta jag kallade politiskt falskspel, och det upprepar jag gärna från riksdagens talarstol, eftersom Arne Andersson inte har tagit tillbaka sin beskyllning. Sedan beskylls jag för att vilja bortse från de intressen som en liten befolkningsgrupp har till förmån för ett kollektiv. Men skärgårdsbefolkningen består av många representanter — många fler än de representanter som deltar i ett skärgårdsting. Jag vill inte bestrida att det finns en stark opinion mot det här förslaget från skärgårdsbefolkningen. Men det finns också andra opinioner och åsiktsyttringar som kommer fram i brev, samtal och en löpande kontakt med befolkningen i de här områdena. Och det är mot den bakgrunden som jag tillåter mig att ha den uppfattningen att det finns förutsättningar för ett samspel i de här frågorna mellan skärgårdsbefolkningen och en fritidssökande allmänhet från fastlandet. I själva verket är det detta som vi långsiktigt måste bygga på. Och jag tror också att man kommer att förstå det när det värsta stridslarmet har tystats ner och den politiska taktiken lagts åt sidan och man försöker gå på konkreta lösningar av de näringsoch sysselsättningsproblem som finns i skärgården. Detta är jag helt klar över efter de diskussioner som vi har haft på det här området. Det är i denna anda som jag tror att de här frågorna kommer att diskuteras och lösas i framtiden, när vi väl har fått ett konkret utarbetat förslag på det här området.
Herr talman! Åke Wictorsson har i den här debatten gång efter annan avslöjat att han är utomordentligt obekant med sin egen utredning. Följaktligen upprepar han nu att det skulle ha rått olika meningar beträffande avsnittet om södra ostkusten i utredningens betänkande. Men jag har inte reserverat mig. Utredningens olika partirepresentanter inkl. dess experter har varit överens om det avsnitt som jag tidigare i eftermiddag refererade till, där vi säger att kostnaden inte skulle svara mot de förtjänster som är möjliga, där vi ställer förhoppningar till fiskevårdsområdesbildningen och där vi säger att om detta inte ger resultat, då får en inlösen av fisket prövas. Vad jag har anklagat Åke Wictorsson för är att inte vilja avvakta den övergångstid under vilken fiskevårdsområdesbildningen skulle äga rum. Det är vad som gäller. Ingen som helst blandning av korten, Åke Wictorsson, kan förändra detta faktum.